Herr talman! Det är alldeles riktigt att det var en öm tå. Jag begriper inte den typ av debattkonst som fördömer förslag som är värdefulla att ta vara på och förvalta tillsammans med andra partier. Att de förslagen genom någon konstig spärr inte skulle få komma till förverkligande tyder på ett dåligt ansvar. Vår uppgift är ju att på alla sätt skapa en god utveckling av de hembygder som vi representerar här i riksdagen. Skulle Ingvar Carlsson verkligen gå från ord till handling och ta med kombinationsverksamheter, särskilt när det gäller det norrländska jordbruket, kommer jag under alla omständigheter att förorda en uppgörelse med honom, oavsett vad andra partier tycker i sammanhanget.

Herr talman! Mitt ärende i detta anförande spänner över hela landet, trots att jag på talarlistan har hamnat mitt bland de regionalpolitiska talarna. Jag skall beröra alkoholfrågan. Den om något påverkar ju vår välfärd. Vi har de senaste dagarna fått ta del av socialstyrelsens förslag till åtgärder mot våldet. Det är ingen överraskning att socialstyrelsen slår fast att man måste minska alkoholkonsumtionen, om man vill minska våldet. Ett delmål för den svenska alkoholpolitiken är att minska den totala alkoholkonsumtionen med minst en fjärdedel fram till år 2000. Detta skall ske med de metoder som riksdagen fastställde 1977: information och undervisning, kombinerat med en fortsatt restriktiv alkoholpolitik, där prispolitiken ingår såsom en viktig del. Den totala alkholkonsumtionen minskade med över 20 96 från 1977 till 1985. Därefter har konsumtionen ökat igen. Uppgången beräknas till 3 96, där vin och öl är helt dominerande. Orsaken till ökningen är inte vetenskapligt kartlagd, men det är rimligt att anta att flera olika faktorer samverkar. En väsentlig anledning torde vara att prisinstrumentet inte har använts tillräckligt effektivt. Om vi skall kunna sänka den totala alkoholkonsumtionen med minst 25 96 fram till år 2000, kan vi matematiskt räkna ut hur prispolitiken måste drivas. Genom studier som bl.a. genomfördes av den alkoholpolitiska utredningen, APU, vet vi hur prishöjningar på alkoholen påverkar konsumtionen. En höjning av alkoholpriset med 10 96 ger en konsumtionsminskning med 7 96. 1 procents prishöjning är alltså värd 0,7 procents konsumtionsminskning. Om vi skall nå en 25-procentig minskning av alkoholkonsumtionen, måste vi höja priset på alkohol med 36 96. Fördelat på 12 år, från 1988 till 2000, blir det 3 20 årligen utöver den allmänna kostnadsnivån. Vi vet att alkoholen är en av de främsta orsakerna till våldet. Vi vet också att alkoholen orsakar en ofantlig belastning på sjukvården. Mellan 30 och 50 96 av våra sjukvårdsresurser tas i anspråk för vård av alkoholrelaterade sjukdomar. Produktionsbortfall som orsakas av alkoholbetingad frånvaro från arbetsplatsen är ett vanligt problem. Även om de fackliga organisationerna i samarbete med arbetsgivarna bedriver ett omfattande och skickligt kamratstödjande arbete, är det klart att alkoholen är ett problem, kanske det största. Problemet är påtagligt för arbetsgivare och arbetstagare, samt för de drabbade människorna, deras arbetskamrater, deras familjer och deras närmaste omgivning. Alkoholen kostar samhället gigantiska summor — över 60 miljarder per år, förutom allt mänskligt lidande som inte kan räknas i kronor och ören. Höstens TV-serie Torra fakta gav många exempel ur vardagslivet om relationer på arbetsplatser och i familjer som var jobbiga på grund av bundenheten till alkoholen. Ur den aspekten borde det vara självklart att alla parter ställde upp på kravet att höjningar av alkoholskatten måste ske för att förbättra folkhälsan och att dessa höjningar inte nödvändigtvis måste leda till krav på höjda löner och höjda pensioner eller t.o.m. på ökade bostadstilllägg. Såväl skattesom socialutskottet har deklarerat att vi borde kunna finna en formel som gör att alkoholskatterna inte påverkar basbeloppsindex. Jag är övertygad om att det ligger i allas intresse att så sker. Därmed skulle en konsekvent och trovärdig alkoholpolitik kunna drivas utan ängsliga sneglingar mot löneavtal m.m., om vi skall sänka den totala alkoholkonsumtionen med minst 25 96 fram till år 2000. Ja, om vi över huvud taget skall lyckas att bryta den uppåtgående konsumtionen fordras en konsekvent alkoholpolitik, där alkoholskatten används som det effektiva instrument den är. En effektiv alkoholpolitik fordrar ett aktivt utnyttjande av prisinstrumentet, men det räcker inte. Man kan utarbeta program med förslag om en lång rad verksamheter som motverkar alkoholseden. Att bilda opinion och bedriva kampanjer är exempel på det. AN-rådets unga ordförande Anna Lindh har påpekat att den nya vinvågen är oerhört farlig. Vin är absolut inte någon harmlös måltidsdryck. Vi måste inse att vin också är alkohol. Kampanjer och program är till för att vi inte skall glömma bort hur farligt det är med alkohol. Jag har hört många utomstående berömma mitt eget landstings hälsopolitiska program. Berömmet är berättigat, eftersom programmet är bra. Men oavsett hur bra program man har kan de aldrig genomföras om vi inte har stöd för programmet hos gemene man. Det är något som oroar mig. Om man vill sänka alkoholkonsumtionen i mitt hemlän Västernorrland med 30 96 fordras att man sluter upp bakom programmet i kommunerna. Då kan man inte diskutera ett återinförande av en kommunal alkoholrepresentation eller ge varenda restaurang som så önskar serveringstillstånd. Då kan man inte heller snåla på stödet till alkoholfria miljöer och alkoholfria nöjesaktiviteter. Vi måste som politiker hela tiden ligga steget före och bilda opinion i dessa frågor och inte låta massmedia hela tiden styra vad den allmänna opinionen förväntas tycka. Vinspalterna som finns i både dagspress och veckopress är dessutom ett fult sätt att komma förbi vårt reklamförbud mot alkohol. Vi måste säga ifrån när t.ex. TV totalt glömmer sitt folkbildaransvar och oförblommerat glorifierar alkoholbruket. Vi måste säga ifrån när bryggeriintressena vill införa nya ölklasser och nya försäljningsformer. Vi måste ställa krav på skolans personal att den hjälper till att hålla ungdomsåren alkoholfria genom en saklig och genomtänkt undervisning. Vi måste också se till att lärarna får den kunskap som behövs för att klara sin viktiga uppgift. Vi måste dessutom se till att man i t.ex. journalistutbildningen och övrig högskoleutbildning tar hänsyn till att alkoholen är vårt lands största olösta sociala, medicinska och ekonomiska problem. Det är från högskolorna framtidens samhällsledare kommer, och det kan bli förödande för det svenska samhället om högskolemiljöns alkoholpositiva syn kommer att dominera i framtiden. Herr talman! Jag har pekat på några frågor som har en enorm betydelse för en fortsatt positiv utveckling av vårt samhälle. Sverige anses vara ett föregångsland i kampen mot alkohol. Det är viktigt att vi anstränger oss för att behålla den positionen. Det är viktigt för oss själva, men det är också viktigt att vi kan vara föredömen för andra länder som kämpar mot problem som är större än våra. Kampen mot alkoholen är en förutsättning i kampen för ett fortsatt välfärdssamhälle.

Herr talman! Märkligt nog existerar det officiellt inga kurder i Sverige eller i något annat immigrationsland. Kurderna är nämligen registrerade som turkiska, syriska, irakiska eller iranska medborgare beroende på vilken nationalitet som står angiven i deras pass. I det land där majoriteten av kurderna — ca 6 miljoner — lever, nämligen Turkiet, existerar de inte ens officiellt. I Turkiet finns enligt myndigheterna bara turkar. Kurderna är mindre värda och kallas bergsturkar. I kurdernas andra tre hemländer diskrimineras de i varierande grad. Överallt är de förföljda i mer eller mindre hög grad. Det är självklart att den kurdiska befolkningen reagerat mot denna diskriminering och dessa övergrepp. Det stora flertalet bekämpar förföljelsen med fredliga medel. Men det finns också kurdiska grupper och organisationer som bedriver gerillakamper i Turkiet och Iran mot förtryckarregimerna där. Regimerna i Turkiet och Iran försöker på alla sätt bekämpa kurderna. En viktig metod är att söka splittra kurderna, att värva avhoppare och infiltratörer bland dem, bl.a. via säkerhetspolisen. USA bedömer kurdernas kamp som negativ för USA:s och NATO:s militära säkerhetsintressen, främst för NATO-installationer i östra Turkiet. Turkiets säkerhetspolis kan därför räkna med stöd från den amerikanska säkerhetstjänsten CIA. Sverige är det enda land i Europa som betecknat PKK som terroristorganisation. Om detta grundar sig på djupare analys och utredning får de som beslutat därom svara på. Men det finns sannolikt kurder som på grund av detta oförskyllt fått terroriststämpeln på sig. Det finns enligt min mening all anledning att noggrant pröva riktigheten av dessa beslut i varje särskilt fall. Det av länspolismästaren Hans Holmér angivna s.k. 95-procentigt säkra huvudspåret mot kurder har inte lett till att Olof Palmes mördare kunnat gripas, anhållas, häktas eller åtalas. Inte heller har så kunnat ske med någon medhjälpare eller anstiftare till mordet. Men den snart årslånga polisspaningen har lett till en allvarlig press och svårt lidande för dem som utsatts för polisens bevakning och kontroll, förhör och arresteringar, aktioner och razzior: Ingripandena har dess värre i åtskilliga fall skett under mycket uppseendeväckande förnedrande former som drabbat helt oskyldiga, också minderåriga barn. Hela den kurdiska invandrargruppen har under denna polisjakt känt sig som utpekad och anklagad. Olof Palme hörde själv till dem som starkt värnade om minoriteternas rättigheter. Han uttalade sig för att den kurdiska frågan måtte få en fredlig och rättvis lösning i varje land där kurderna lever och vistas. Hela svenska folket liksom våra invandrare vill att alla ansträngningar görs för att finna Olof Palmes mördare, liksom mördarens eventuella medhjälpare eller anstiftare. Men det får inte ske med metoder som står i strid med de ideal och den anda som Olof Palme så vältaligt förespråkade. Det är för Övrigt fråga om rättigheter som är fastlagda i vår lagstiftning och i internationella konventioner. Nu gäller det att med den i natt fastslagna nya organisationen och utan förutfattade meningar driva utredningen om mordet på Olof Palme. Mördaren kan lika gärna vara en svensk som en utlänning eller invandrare. Olof Palme hade fiender både i vårt land och utomlands som vari stånd att av politiska skäl mörda honom. Utredningen måste lägga särskild tonvikt på de spår där det finns ett verkligt motiv att undanröja den sällsynt oförvägne och rättrådige socialdemokratiske ledaren och statsministern. Starka skäl talar för att det rör sig om ett politiskt mord. Det måste vara ett ovillkorligt krav att resurser och de bästa och mest kvalificerade personerna ställs till förfogande, inte minst inhemsk och internationell sakkunskap när det gäller utredning av politiska mord. Det bör särskilt granskas om vår säkerhetspolis har gjort vad på den ankommer och om den kan göra mer kvalificerade och intensiva insatser i brottsspaningen. Även här torde ytterligare politisk sakkunskap som hjälp i utredningsarbetet vara behövlig. Herr talman! Det har under det senaste året förekommit mycket allvarliga uttryck för rasism och invandrarfientlighet, inte bara mot kurder. Särskilt oroande är att rasismen och främlingshatet kommer till uttryck i våld och hotelser i organiserad form, där det visas stor hänsynslöshet. Den 21 december 1965 antog FN en konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Den trädde i kraft 1969. I artikel 4 b stadgas bl.a. att konventionsstaterna skall ”olagligförklara och förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig handling straffbar enligt lag”. Denna bestämmelse har inte följts av någon svensk lagstiftning. Den har av en majoritet ansetts innebära en inskränkning av föreningsfriheten. Diskrimineringsutredningen under ledning av förre chefen för statens invandrarverk, Kjell Öberg, framhöll bl.a. följande: ”För ett förbud talar framför allt det formella skälet som ligger i vår anslutning till FN-konventionen och dess utomordentligt klara stipulationer på den här punkten. Det kan också sägas vara en allmänt moralisk skyldighet; ett förbud skulle därvid tjäna som en markering av statsmakternas ogillande av detta slag av föreningsverksamhet.

En nyligen avgiven lagrådsremiss om förstärkt grundlagsskydd för yttrandefriheten m.m. innehåller inte något förslag om förbud mot bildande av rasistiska organisationer. Inte heller föreslås någon kriminalisering av deltagande i en rasistisk organisation. Även om kravet på offentlighet tas bort i lagbestämmelsen om hets mot folkgrupp, vilket föreslås av regeringen, blir det inte möjligt att förbjuda bildandet av nya rasistiska organisationer. Det blir också mycket svårt för att inte säga omöjligt att upptäcka den hets mot folkgrupp som bedrivs inom en organisation, dvs. utanför offentligheten. Som framgår av mitt citat ur FN-konventionen, liksom de uttalanden som gjorts av FN-kommittén för avskaffande av rasdiskriminering, uppfyller inte Sverige konventionen med mindre än att ett tillägg görs till brottsbalken 16 kap. 8 § som innebär en kriminalisering av bildande av eller deltagande i organisationer vilkas verksamhet främjar eller uppmanar till förföljelse på etnisk grund. I en fempartimotion har detta yrkande framställts. Lagrådet stöder denna uppfattning i ett yttrande den 19 januari i år. Jag citerar: ”Det är enligt lagrådets mening svårt att komma ifrån att konventionen enligt sina ordalag ålägger staterna att införa ett uttryckligt sådant förbud. torde knappast kunna berättiga en stat att under åberopande av yttrandeoch föreningsfriheten helt avstå från att meddela ett sådant förbud som konventionen föreskriver. Enligt lagrådets mening finns sålunda goda skäl för den tolkning av konventionen som ligger till grund för rasdiskrimineringskommitténs kritik. Redan detta förhållande talar med styrka för att Sverige, som traditionellt varit angeläget om att lojalt uppfylla sina folkrättsliga åtaganden, omprövar den avvisande inställningen till ett organisationsförbud. Lagrådet förordar att en sådan omprövning kommer till stånd.” Regeringen bör också enligt min mening ompröva sitt förslag i denna del som berör rasistiska organisationer och framlägga ett nytt förslag i enlighet med motionärernas yrkande, som alltså överensstämmer med den Öbergska utredningen och lagrådets uppfattning. Herr talman! Det behövs verkligen intensifierade åtgärder för utbildning i mänskliga rättigheter. Att ge fortbildning och specialutbildning om mänskliga rättigheter bl.a. åt polisoch fängelsepersonal och tjänstemän som ansvarar för flyktingar, invandrare och minoriteter är en viktig uppgift enligt UNESCO. Skolöverstyrelsen, som ansvarar för genomförandet av våra internationella åtaganden i dessa delar, har gjort betydande insatser. Men de resultat som uppnåtts är helt otillräckliga, och verksamheten på alla nivåer behöver intensifieras. Det är angeläget att också universitetoch högskoleämbetet tar fler initiativ då det gäller forskning och undervisning om de mänskliga rättigheterna vid våra universitet och högskolor. Möjligheter till forskning och framtagning av undervisningsmaterial på alla nivåer bör ges väsentligt högre prioritet.

Herr talman! Jag vill först betona att vi som bor och verkar i Stockholms län uppskattar vår region och vad den förmår ge människor i form av arbete, rekreation och kulturaktiviteter. Men samtidigt är det angeläget att här i riksdagen framhålla de problem som vi brottas med i Stockholmsregionen. Jag kommer i huvudsak att uppehålla mig vid tre huvudområden, nämligen de balansproblem som råder i länet, behovet av investeringar för en utbyggd infrastruktur, både vad det gäller näringslivet och samhällsutvecklingen i övrigt, och behovet av en bättre samordning mellan de regionala myndigheternas planering och statsmakternas insatser. Statsmakternas ansvar för regionalpolitiken kan inte göra halt vid gränsen till Stockholms län. Inom länet finns stora och växande skillnader mellan olika delar. Dessa beror bl.a. på att staten under lång tid byggt ut kommunikationer, utbildning, forskning och annan samhällsservice i de centrala och norra länsdelarna, medan Södertörn och ytterkommunerna i öster och Norrtäljeregionen fått betydligt mindre investeringar som bas för sin utveckling. I Norrtäljeregionen behövs fortsatta satsningar inom kommunikationsområdet och på högre utbildning för att därigenom skapa de förutsättningar och den miljö som är nödvändiga för att en ort skall framstå som en attraktiv lokaliseringsort. Genom den nationella regionalpolitiken byggs alltmer mångsidiga stödjepunkter ut för utvecklingen av näringsliv och samhälle runt landet. Det sker genom stöd åt forskning och utbildning, förbättrade kommunikationer, stimulans åt näringslivets utbyggnad av företagsservice m.m. En politik för rättvisa mellan landsdelar och mellan medborgare innebär också att de samlade resurserna för utveckling och ökat välstånd tas till vara. Det kan man främja genom en samordnad regionalpolitik. Men när regionalpolitiken gör halt vid Stockholms läns gräns, blir de statliga utvecklingsinsatserna sektoriserade efter varje enskild myndighets egenintressen. Samordningen mellan de statliga utbildningsorganen och kommunikationsverken är bristfällig i synen på Stockholms län. Därför sker utvecklingssatsningarna fortfarande främst i de centrala och norra länsdelarna. Resurserna i andra länsdelar tas dåligt till vara, och resultatet blir växande inomregionala klyftor. Länsstyrelsen, landstinget, de kommunala samarbetsorganen och vissa primärkommuner arbetar målmedvetet för en rättvis fördelningspolitik i länet. Trots detta och trots landstingets inomregionala skatteutjämning, utbyggd kollektivtrafik och vård och enhetstaxor, visar statistiken på stora skillnader i kommunal skatt, arbetslöshet, sociala villkor, tillgång till skolor och arbete etc. De geografiska avstånden är mindre än i skogslänen, men skärgårdsbefolkningen har samma problem som invånarna i andra glesbygder. De arbetslösa i länet är procentuellt få, men i absoluta tal är de fler människor än i de flesta län, för närvarande nära 14 000, och de är inte hjälpta av att arbetsmarknad och löner är goda för dem som fått arbete. Många, särskilt kvinnor, har långa och tröttande dagliga arbetsresor, arbetstillfällena är begränsade för de stora invandrargrupperna. Bostadsbristen är en plåga inte bara för de inflyttade utan också för länets egen ungdom. På många områden är utbildningsmöjligheterna otillräckliga och ojämnt fördelade. Högteknologiskt orienterade företag på Södertörn svarar för en mycket stor del av hela landets samlade forskning och utveckling — och ändå har de svårt att få välutbildad arbetskraft inom länet, och ännu mera inom den egna länsdelen, trots att arbetslösheten är högre där än i andra länsdelar. Statsmakterna och de statliga verken bör aktivt stödja länsorganens och kommunernas strävan att förbättra den inomregionala balansen i Stockholms län och ta vara på utvecklingsresurserna i länet. De statliga investeringar i forskning, utbildning och kommunikationer som tillfaller Stockholms län bör ses i ett sådant perspektiv. Om inte mycket starka skäl talar för annat, bör de förläggas i tid och rum så att de samverkar med länets regionalpolitiska åtgärder. Särskilt gäller detta Södertörn. I regionplanekontorets underlag till den nya regionplanen, Skiss 85, visas hur olika tendenser i samhällsutvecklingen kan leda till än större obalanser, om inte utvecklingen kan brytas. Den södra länsdelen, Södertörn, måste på olika sätt få en bättre infrastruktur och bättre utvecklingsbetingelser. En mer positiv bild av Södertörn måste till. Södertörn kan bli det framtida — Prot. 1986/87:65 expansionsområdet i Stockholmsregionen. För detta talar 5 februari 1987 goda markoch lokalresurser utomordentliga rekreationsmöjligheter kunskapsintensiva företag. De regionala organen samarbetar på olika sätt i satsningen på Södertörn. Utbildning och inte minst högre utbildning är ett verksamt medel att förstärka infrastrukturen. Ny forskning och högre utbildning i ämnen med anknytning till bioteknik, medicinsk teknik och dentalteknik bör förläggas till det centrum som är under uppbyggnad vid Huddinge sjukhus i Flemingsberg. Detta gäller oberoende av om det är institutioner som hör till Karolinska institutet, Tekniska högskolan eller Stockholms universitet. På sikt bör verksamheten byggas ut till en bred samverkan med Södertörns näringsliv, kommunerna och landstinget. Detta är ett angeläget mål, bl.a. för att vi skall få behålla Södertörnsföretagens avancerade fou-verksamhet i Sverige. Näringslivets fou-verksamhet inom data, elektronik och telekommunikation är i anslutning till Tekniska högskolan och universitetet väl utbyggd i länets centråla och norra delar. På Södertörn finns emellertid några av landets viktigaste företag på dessa områden, främst televerket och Ericsson, med en mycket stor fou-budget och stora behov av välutbildad arbetskraft både vid nyrekrytering och genom vidareutbildning. Andra stora Södertörnsföretag med högteknologisk produktion och behov av fou, exempelvis Saab-Scania och Alfa-Laval, blir alltmer beroende av elektronik och data. Det gäller även för många små och medelstora företag i andra branscher. Det är därför angeläget att statlig fou inom Tekniska högskolans och universitetets ram förläggs till Södertörn för att bygga upp en liknande samverkan med näringslivet som i Kista. Södertörnsföretagen har brist på tekniker med en utbildningsnivå som ligger mellan gymnasieexamen och civilingenjörsexamen. De har därför i samverkan med regionstyrelsen m.fl. tagit initiativet till s.k. ingenjörsskolor, i Haninge, Huddinge och Södertälje, med en inriktning som är till stöd för näringslivet i området. Med en sådan utbildning kan regiondelens egen ungdom och företagens behov passas bättre ihop, så att ungdomarna slipper långa arbetsresor och företagen slipper rekrytera arbetskraft från andra landsändar. Staten bör aktivt stödja denna typ av ny, lägre högskoleutbildning. Sammanfattningsvis vill jag än en gång framhålla betydelsen av att byggnadsstyrelsen samordnar sina insatser för Stockholms län med utbildningsmyndigheterna och med landsting och berörda kommuner, så att en omlokalisering av högskoleutbildning till Södertörn kan bli verklighet. Jag utgår ifrån att det skall vara möjligt att även här i riksdagen arbeta för en sådan samordning. 143 Jag övergår till att något beröra övergripande frågor inom kommunikationsområdet. Under de närmaste åren är strategiska beslut om flygplatser, järnvägar och vägar aktuella i Stockholmsregionen. Länsorganen är eniga om att de investeringar som behöver göras i länet, måste samordnas i tid och rum och inordnas i ett regionalpolitiskt perspektiv. Naturligtvis bör även riksdagen beakta detta. Arlanda flygplats behöver inom överskådlig tid byggas ut, men ändå kommer Arlanda att ge länets södra delar en otillfredsställande försörjning med flygförbindelser. Luftfartsverket har konstaterat, att Stockholmsregionens storlek och trafikunderlag motiverar två trafikflygplatser. Utöver Arlanda bör då Tullinge byggas ut för civil linjefart. En civil trafikflygplats där kostar ungefär en tredjedel av Arlandas tredje bana, och den ger en stor ökning i kapacitet, tillgänglighet och trafikeringsmöjligheter. För invånare och företag på Södertörn är en trafikflygplats inom praktiskt räckhåll så angelägen, att den bör kunna bli en gemensam angelägenhet för staten och Södertörns kommuner och näringsliv. Det är angeläget, att hela Stockholmsregionens flygplatsfrågor löses i ett sammanhang. Staten bör ta initiativ till överläggningar i detta syfte. Regionens andra stad, Södertälje, har en arbetsmarknad som är relativt fristående från Storstockholms och som utgör ett viktigt stöd för östra Södermanland. Södertäljes karaktär av industristad med några av Sveriges viktigaste framtidsföretag ger trots betydande utvecklingsmöjligheter speciella problem, bl.a. för kvinnornas sysselsättning. Till de faktorer som ger Södertälje särskilda möjligheter hör det goda transportläget i knutpunkten mellan stambanor, Europavägar och hamntrafik. En nödvändig förutsättning för att kunna utveckla Södertälje till ett transportcentrum är att staden får behålla fjärrtågstrafiken, när stambanan byggts ut genom Grödinge från Flemingsberg till Järna. Kommunen har lagt fram ett förslag om en fjärrtågsstation, Södertälje Syd, om den nya bansträckningen böjs av något mot stadsbebyggelsen. Utan fjärrtågsstation riskerar Södertälje att hamna i en ond, nedåtgående spiral, såsom redan skett med andra industriorter i landet; arbetslösheten kan komma att öka både i Södertälje och östra Södermanland osv. Riksdagen bör verka för att Södertäljes fjärrtågstrafik får en tillfredsställande lösning. På längre sikt diskuteras mycket stora och strukturerade investeringar i järnvägsbyggen, som berör Stockholmsregionen. Det gäller de s.k. Mälaroch Svealandsbanorna, som knyter samman Stockholm med områden norr och söder om Mälaren, och det gäller en avböjning från norra stambanan från Märsta via Arlanda, som kan ge både Stockholm och Uppsala tågförbindelse med Arlanda och avlasta vägnätet från stora trafikvolymer. Dessa investeringar kostar vardera stora belopp, och de torde inte kunna fogas in i SJ:s planer och investeringsbudget på flera årtionden. De kan dock visa sig samhällsekonomiskt motiverade, om de kan bidra till att knyta samman Stockholmsregionen och Mälardalen inkl. delar av Bergslagen och därmed avlasta Stockholmsområdet från inflyttningstryck, bostadsbrist och andra överhettningsfenomen och samtidigt skapa bättre sysselsättningsmöjligheter i Mälardalen och sydöstra Bergslagen. Arbetslösheten och de sociala problemen i de andra regionerna kan angripas med i princip samma slag av insatser som här föreslagits för Södertörn, men de kräver långt större statliga satsningar utöver dem som redan planeras. I Stockholmsregionen är det främst fråga om en omfördelning av statliga investeringar inom nuvarande ekonomiska ramar, men i Mälardalsperspektivet krävs nya satsningar. Riksdagen bör uppmana regeringen att skyndsamt utreda möjligheterna att med investeringar i kommunikationer och forskning och utbildning knyta samman Mälardalen till en fungerande region. Eftersom huvuddelen av inflyttningstrycket mot Stockholmsregionen kommer från de närmaste länen, bör detta även leda till en lugnare och mera balanserad utveckling av befolkningsrörelserna.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg i huvudsak behandla en eventuellt tidigare avveckling av kärnkraften och de följder det får för framför allt den norrländska industrin. Det är en fråga som ännu inte har behandlats i kammaren, som inte har varit föremål för propositionseller motionsskrivning, men det är en fråga som kommer att få avgörande betydelse för vårt lands industriella utveckling. Studier gjorda under 1986 av ÅF Energikonsult på uppdrag av statens energiverk och av ÅF Konsult på uppdrag av Industriförbundet m.fl. utredningar visar hur en eventuell kommande elprishöjning påverkar företag och branscher. Undersökningarna är föranledda av eventuellt tidigare avstängningar av kärnkraftverken. Herr talman! Några allvarsord: Undersökningarna visar att de elintensiva företagen inom massa och papper, järn och stål, kemisk industri och viss del av träindustrin, framför allt tillverkningen av fiberplattor, kommer att drabbas mycket hårt. Redan vid en elprishöjning om 10 96 kommer stora delar av elkänslig industri att få svårigheter. Vid prishöjningar om 50 respektive 100 26, som det har talats om under de senaste månaderna, får praktiskt taget all denna industri sådana svårigheter med sin lönsamhet att de tvingar fram nedläggningar i stor skala. Undersökningarna visar med stor tydlighet hur el-priskänsliga våra basindustrier är. Även måttliga prishöjningar blir ett hot. Chockprishöjningarna under 1970 och 1980-talen som gällde olja kunde hanteras på ett relativt rimligt sätt och utan egentliga problem genom att prishöjningarna var globala och drabbade alla samtidigt. En prishöjning av el enbart i vårt land blir ett klubbslag mot våra möjligheter att konkurrera på marknaderna. Svenska företag kommer att hamna i underläge gentemot utländska konkurrenter trots att de är effektiva i sin verksamhet. Resultatet blir nedläggningar av utsatta enheter, friställningar och ett hot mot många av våra kommuner, där dessa elintensiva basindustrier står för den huvudsakliga sysselsättningen på orten. En isolerad svensk elenergiprishöjning kommer att få stora konsekvenser för svensk export. Det är inte möjligt att genom prishöjningar nå någon kompensation för elpriser som höjts enbart inom landet. dessutom de konsekvenserna att svensk ekonomi i allmänhet får en stagnerande utveckling. Alla produkter blir dyrare att framställa, efterfrågan minskar och vi får ännu en kraftig våg av strukturomvandlingar med stora omställningsproblem som följd inom praktiskt taget hela vår industri. Vad detta får för konsekvenser för företag, anställda och kommuner framgår alldeles klart. Detta gäller framför allt Norrland, som redan i dag redovisar den högsta arbetslösheten med upp till det dubbla mot genomsnittet. Men naturligtvis kommer även vår industri i övriga landet att drabbas, framför allt processindustrierna. Även delar av verkstadsindustrin kommer att få problem, om än inte lika markerade. Herr talman! Sex av landets tio mest energiintensiva industrier finns efter Norrlandskusten — SSAB i Luleå, Boliden i Skellefteåområdet, MoDo i Örnsköldsvik, SCA, Kema Nord och Gränges Aluminium i Sundsvall. Jag kan också nämna SSAB i Borlänge, även om det ligger på gränsen till Norrland. Dessutom ligger ytterligare ett stort antal företag med stor elenergikonsumtion i Norrland — Karlsborgs Bruk, SCA och ASSI i Piteå, LKAB:s och Bolidens gruvor i Malmfälten, Bolidens Skellefteåfält, Utansjö Bruk, Iggesunds Bruk m.fl. Gemensamt för alla dessa företag är att de är känsliga för snabba och kraftiga höjningar av priset på elenergi. De är dessutom också dominerande arbetsgivare inom sina resp. kommuner, med i många fall flera tusen anställda. De orter som drabbas — framför allt i Norrland och Bergslagen — kommer inte att kunna erbjuda annan sysselsättning. Följden blir en utflyttning — om nu jobb över huvud taget kommer att kunna erbjudas på annan ort i landet. Det blir Norrland som ännu en gång kommer att drabbas hårdast, som ännu en gång blir den stora förloraren, om de tänkta förslagen till höjda elpriser genomförs. Beslut nu i vår om en eventuell tidigare avveckling av kärnkrafen med elprishöjningar som följd kommer att resultera i att planerade investeringar i processindustrin läggs åt sidan. Detta får till följd att vi redan i ett tidigt skede förlorar konkurrensförmåga på våra marknader. Vår industris förmåga att hävda sig minskar, och delar av produktionskapaciteten måste läggas ned. I ett längre perspektiv förlorar svensk industri den konkurrensfördel som ett lågt elenergipris inneburit genom åren. Den relativa kostnaden kan inte förändras radikalt utan att stora och betydelsefulla förändringar måste till, t.ex. genom att man balanserar av de höjda elpriserna med sänkta råvarupriser eller sänkta löner. Jag tror att ingetdera av dessa alternativ är möjligt i korta perspektiv. Om våra processindustrier skall kunna bibehållas, om utvecklingen inom svensk industri skall kunna fortlöpa, får inte vi i vårt land ensidigt gå ut med drastiska prishöjningar på elenergi, som blir ett hot mot framför allt den norrländska processindustrin och därigenom även ett hot mot flera tiotusentals arbetstillfällen. Facken och arbetsgivarna har i uppmärksammade uttalanden de senaste månaderna gett ett entydigt besked om riskerna med kraftiga elprishöjningar. Sådana skulle bli helt förödande för framför allt det norrländska näringslivet, som enbart på grund av sitt läge med lång och stark kyla, långa avstånd och beroendet av isbrytarassistans, skulle drabbas särskilt hårt. Alla regionalpolitiska satsningar skulle mer eller mindre omintetgöras. Lösningen ligger i att vi får behålla kärnkraften så länge den är miljöoch hälsomässigt säker i första hand och ekonomiskt försvarbar i andra hand. Herr talman! Det här inlägget har jag velat adressera till samliga partiledningar under nu pågående energiförhandlingar.

Herr talman! I den allmänpolitiska debatten för ett år sedan talade jag om regionalpolitik i Uppsala län. Ämnet är detsamma i kväll. Jag hade väl en liten optimistisk tanke den gången, att jag kanske inte skulle behöva komma tillbaka i det ärendet utan att det skulle rätta till sig. Det fanns satsningar och det fanns möjligheter, så att det såg ut att kunna åstadkommas lösningar i vissa frågor. Men tyvärr har det inte blivit på det sättet, utan jag måste återkomma om det här. I början av veckan var jag på ett möte i Uppsala, där länsarbetsdirektören visade oss som var närvarande ett stapeldiagram. Som gammal industriarbetare kunde jag inte få det till annat än att det var en mycket optimistisk bild. Man kunde om man ville — med industriögon — se hur skorstenarna sträckte sig höga i länets tre norra kommuner, Tierp, Östhammar och Älvkarleby. Däremot var de låga i resten av länet, Uppsala och söderut. Men tyvärr var det en bild i stapelform över arbetslösheten i länet. Det här belyser på ett ganska enkelt sätt vad jag ville komma till, nämligen hur arbetslösheten är fördelad inom Uppsala län, som statistiskt ligger mycket väl till, vilket jag påpekade förra året också. Men statistiken domineras av storstaden Uppsala. De tre norra kommunerna har stora bekymmer. Jag tänkte stanna vid två av dem — båda två ganska aktuella, en mycket aktuell. Vad beträffar Älvkarleby kommun beslöt Stora Kopparberg under 1986 att sågverket skulle försvinna. Vid sågverket fanns det just då 260 anställda. Där har man beslutat färdigt. Man har förhandlat med de fackliga organisationerna, och avvecklingen pågår just nu. Människor lämnar sina arbeten med förtidspension eller på annat vis. Maskinerna skruvas ner och arbetena upphör. I den här salen kanske 260 arbetstillfällen inte låter särskilt mycket, men vid en procentuell jämförelse innebär förlusten av sågverket ett betydligt > hårdare slag för den lilla kommunen Älvkarleby än nedläggningen av Kockums betydde för Malmö. Då får man en annan bild av det som hänt. Nästa bekymmer — det är det mest aktuella — kom i måndags när SSAB:s styrelse talade om vad man har för planer. I den stora rationalisering som nu skall ske i SSAB skall gruvindustrin i Mellansverige försvinna, säger man. I vårt område, närmare bestämt i Östhammars kommun, finns Dannemora gruva. Där arbetar 180 människor. Den gruvan skall läggas ned, säger man. Det är en gruva från 1400-talet. Självfallet vill jag inte hävda att en gruva som är gammal skall finnas kvar av det skälet. Att den är 500 år är inget argument för att den skall få finnas kvar. Men gruvan är lönsam. 1981 fick man ett krav från SSAB:s styrelse: Om ni visar lönsamhet får ni vara kvar, annars inte. Under de år som sedan gått fram till i dag har man visat lönsamhet. Det finns i gruvan kända malmkroppar för brytning under resten av 1980-talet, det vet vi. Det är också någonting annat med den här malmen — det här är den enda gruva i Sverige där man kan utvinna mangan. Mangan är ett mycket viktigt legeringsämne för ståltillverkning. Det är ett legeringsämne som man tidigare tog från Sydafrika, vilket man alltså inte får göra nu, men man måste ju importera det från något land. Det är en dyr metall. I Dannemora kan man utvinna den. Det är ett argument som vi tycker borde vara tillräckligt. Vi som bor i Bergslagen — Bergslagen sträcker sig ifrån Värmland i väster till Uppland i öster — vet att regeringen satsar pengar på Bergslagen. Vi har haft vår industriminister hos oss — industriministern känner väl till hur det ser ut och känner till bekymren. Vi är tacksamma för den satsning som görs när det gäller Bergslagen. Men vi kan inte finna någon logik i att man samtidigt som man satsar på ett område fattar ett beslut om att lägga ned en verksamhet där som t.o.m. är lönsam. Vi menar att det är ett omöjligt politiskt beslut. Dannemoragruvan kan inte läggas ned. De neddragningar som tidigare gjorts i det här området — Dannemora och Österbybruk är nära sammanflätade; det vet den som känner geografin — innebar en förlust av många hundra jobb, särskilt 1983, när ståltillverkningen lades ned i Österbybruk. Där är detta en katastrof, ett förödande beslut. Industriministern måste slå näven i bordet och tala om för SSAB:s styrelse att gruvan i Dannemora måste få leva kvar. Herr talman! Norduppland har förlorat tillräckligt med arbetstillfällen. Av just den anledningen kräver vi att regeringen skall gripa in och säga stopp, särskilt när det gäller verksamheter som är i gång och verksamheter som går med vinst. Det finns, som vi ser det, ingen möjlighet att skaffa fram arbetstillfällen i den takt som de i det här sammanhanget försvinner. Fackligt och politiskt har vi ställt och ställer fortfarande krav på företagen att de i sina beslut skall ta ett visst samhällsansvar. Vi menar naturligtvis att ett statligt företag i det här sammanhanget inte skall vara sämre — tvärtom räknar vi med att det skall vara bättre. Det är därför vi ber industriministern säga ifrån till SSAB. Herr talman! Även med Dannemora gruva kvar i drift behövs rejäla satsningar av de Bergslagspengar som har anslagits för att Norduppland skall kunna leva vidare.

Herr talman! Bergslagen har som de flesta numera vet drabbats av och drabbas fortfarande av strukturrationaliseringar. Flera av kommunerna i Örebro län räknas till Bergslagen. Örebro län, kan man säga, kännetecknas av branschensidighet — storföretagsdominans och koncernberoende. Framtiden för Örebro län och Bergslagen ställer krav på en vidareutveckling och en breddning av näringslivet. Omställningen från basnäringar som järn, stål och skog kräver betydande insatser för att de industrier som finns kvar skall kunna utvecklas och skapa nya arbetstillfällen. Situationen i flera av länets kommuner är bekymmersam. I södra delen av länet i Askersunds kommun råder i dag en osäkerhet om hur framtiden för PLM och Munksjö skall utveckla sig. I Nora kommun som tidigare haft en bra arbetsmarknad börjar nu problemen komma. Nitro Nobel i Gyttorp, som med sina 800 anställda är den klart dominerande arbetsplatsen i kommunen, har sålts till Norska Dyno, och rationaliseringar och nedskärningar är aviserade, Allvarligast är ändå situationen för Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner, en situation som gör att många människor känner stor ängslan och oro inför framtiden. I Ljusnarsbergs kommun håller Uddeholm Strep Steel på att avsluta sin avveckling av Bångbroverken. Då har 220 anställda fått lämna sina jobb, och industrilokalerna är tömda på sina maskiner och övriga inventarier. 220 arbetstillfällen försvinner i en kommun som har ca 6 500 invånare. Ljusnarsbergs kommun och länsmyndigheter har gjort stora ansträngningar för att USAB skulle ha kvar en del av sin produktion i Bångbro, men utan resultat. Några småföretag har flyttat in i Bångbroverkens lokaler och kommer att ge ca 20 arbetstillfällen. Ljusnarsberg har redan en mycket hög arbetslöshet, och det här förbättrar inte situationen. En del arbetstillfällen finns i angränsande kommuner, men det dyker ständigt upp nya orosmoln. Enligt vad man kan läsa i tidningarna skall SSAB bl.a. lägga ner gruvan i Grängesberg. 800 arbetstillfällen försvinner där. För Ljusnarsbergs kommun blir det ett nytt hårt slag, eftersom ca 100 personer från kommunen pendlar till arbete i Grängesbergsgruvan. I Hällefors skall ca 500 personer rationaliseras bort från Ovako Steel. Det gäller enligt uppgift 160 tjänstemän och 340 på kollektivsidan. Rationaliseringen skall ske under en treårsperiod, men redan i år skall 60 tjänstemän och 110 kollektivanställda bort. Hällefors är ett brukssamhälle som är uppbyggt kring SKF Steel som förra året sålde hälften av bolaget till finska Ovako. Det stod visserligen ganska klart vid den fusionen att det skulle ske en strukturrationalisering, men ingen trodde att det skulle bli av den här omfattningen. SKF ägde också Bångbroverken som för några år sedan såldes till Uddeholm Strep Steel. Det har ofta diskuterats vilket socialt ansvar företagen, främst då storföretagen, har för den bygd eller ort där de funnits i kanske generationer och ofta gått med stora vinster. Företagen ställer ofta stora krav på kommunerna när det gäller bostäder och annan kommunal service. Kommunerna har ställt upp. Så kommer kriserna, företagen säljs eller läggs ner, och kommunerna och människorna lämnas åt sitt öde. Det borde vara självklart, att storföretag, när de lämnar eller drar ner på verksamheten på de orter där de varit helt dominerande, också skall ha en skyldighet, ett ansvar, att skaffa fram annan produktion. Det måste vara som ett hån mot människor i Bångbro och Hällefors när deras förre ägare SKF går ut på ishockeyrinken i Scandinavium för att ragga arbetare till sin fabrik i Göteborg. Nya djärva grepp, tycker företagets PR-män uppmärksammade av tidningar och TV. Arbetarna i Bångbro och Hällefors har säkerligen en annan uppfattning. 100 arbetare och 20 tekniker behöver SKF nyanställa i Göteborg för att klara den planerade kapacitetshöjningen. Rekryteringsbehovet är totalt 400 personer. Flytta ut dessa arbeten till Bångbro och Hällefors — där finns yrkeskunniga människor, och då slipper man ragga på ishockeyrinken. Det är riktigt och viktigt att beskriva länets och Bergslagens problem, men det är också viktigt att vi har förslag som gör det möjligt att komma till rätta med problemen. Stora insatser görs redan nu, men flera behövs. Länsstyrelsen har fått ökat anslag för utvecklingsinsatser, men begär nu ytterligare 10 milj.kr. för att klara kriserna i länet. I samarbete med kommunernas utvecklingsfond har insatser gjorts för att öka nyföretagandet och sysselsättningen i länet. Allt utvecklingsoch förändringsarbete kräver utbildade och kreativa människor, som i dag knappast söker sig till Bergslagen för att göra karriär. Vi har i dag stora svårigheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft. I budgetpropositionen föreslås att flyttningsbidrag i form av starthjälp skall slopas fr.o.m. den 1 juli 1987. Undantagna skall vara s.k. nyckelpersoner. Dessa skall också i fortsättningen kunna få starthjälp. Vi föreslår därför att starthjälp skall utgå till nyckelpersoner som flyttar till de kommuner i Örebro län som tillhör Bergslagen. I budgetpropositionen förekommer också den något diffusa benämningen skogslän. Det är en benämning som gör att en del kommuner ställs utanför angelägna satsningar. Vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från Örebro län föreslår därför i en motion att enbart stödområdesindelningen skall utgöra grund för bedömningen av var regionala insatser skall göras. Den stödområdesindelning som vi har i dag är av stor betydelse för svaga kommuner. Bra vägförbindelser har en stor regionalpolitisk betydelse för både Örebro län och det övriga Bergslagen. Örebro län har ett centralt läge i landet. Genom länet går bl.a. E 3 som har förbindelse med Stockholm och Göteborg och E 18 som har förbindelse med Oslo. Vägarna 60 och 68 har stor betydelse för inlandstrafiken från Norrland, men de har dålig standard på vissa sträckor. Väg 50 i södra delen av länet behöver en upprustning för att kunna fungera som den snabbaste förbindelsen till södra Sverige och till kontinenten. Vi från Örebro län anser att de 575 milj.kr. som i budgetpropositionen föreslås skall ställas till förfogande för väginvesteringar i de s.k. skogslänen också används för upprustning av E 3, E 18, vägarna 60, 68 och 50 i Örebro län. Herr talman! För sysselsättningen och industriutvecklingen i Bergslagen är det viktigt att den här upprustningen sker snart och att den har förtur i den nationella prioriteringen.

Herr talman! I Värmland det sköna kan det gå lustigt till, det vet väl var och en. Där är vi glada i vårt arbete. Vi är idoga, uppfinningsrika och hemkära. Vi älskar vår natur och kultur. Nog kan reslusten komma på ibland, men snart nog vill vi hem igen. Därför är vi förväntansfulla inför de satsningar inom regionalpolitiken som regeringen föreslår i sin budgetproposition. Värmlands läns befolkning har minskat med nästan 5 700 invånare under de senaste tio åren. Det är många ungdomar som tvingats lämna länet. Det har ingett oro för framtiden. Vi anar att en förbättring är på väg. Men vi måste anstränga oss. Utvecklingen ger sig inte själv. Den kräver medvetna politiska insatser. Vi tror att omfattningen och karaktären i regeringens regionalpolitiska förslag blir till fördel och en återhämtning för Värmland. Det är viktigt att det riktade stödet till skogslänen och Bergslagsregionen kombineras med åtgärder som motverkar den alltför snabba och överhettade tillväxten av storstadsområdena. Det är bra när man i detta syfte reglerar användningen av investeringsfonder för nybyggnation och maskininvesteringar till stödområdenas fördel. Lokaliseringsbidragen är en viktig komplettering, men framförhållningen kan kräva friare regler för att vi skall få eftersträvade effekter. I dag krävs att man kan ange den förväntade hyresgästen i ett hantverkseller industrihus innan lokaliseringsmedel får användas. Detta hindrar den handlingsberedskap som många kommuner behöver för att kunna intressera dem som har utvidgningsplaner eller som vill nylokalisera en verksamhet. Reglerna bör bli friare. Bergslagsregionen har under senare år prioriterats i vad gäller regional-, industrioch arbetsmarknadspolitiska satsningar. De flesta kommunerna i regionen tillhör stödområde C. I årets budgetproposition föreslås dock ändringar av regionaloch arbetsmarknadspolitiken som på några punkter försvagar den nödvändiga satsningen i Bergslagen. Inom industridepartementets verksamhetsområde föreslås att sysselsättningsstödet avskaffas i stödområde C från den 1 juli 1987. Sysselsättningsstödet utgår där som ett bidrag på 55 000 kr. under en treårsperiod för varje årsarbetskraft som utgör en nettoökning av sysselsättningen i företagen. Enbart i Värmland beviljades under 1986 10,2 milj.kr. i bidrag för den sysselsättningsökning företagen genomförde 1985. Ca 8 milj.kr. utgick till företag i stödområde C. Sysselsättningsstödet är ett betydelsefullt medel för att stimulera företag till lokalisering eller expansion i stödområdet. Det är angeläget att detta stöd kan bibehållas även i stödområde C. Inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde föreslås att grundbidraget till beredskapsarbeten sänks från 70 96 till 60 26. Av regionalpolitiska skäl föreslår regeringen ingen minskning i stödområde A och B. Det är angeläget att också kommunerna i Bergslagen får behålla en oförändrad bidragsprocent till beredskapsarbeten. Utvecklingen av framtidens näringsliv och nya arbetstillfällen är starkt knuten till var forskning och högre utbildning sker. Därför är det regionalpolitiskt viktigt att resurserna för högskola och olika gymnasiala utbildningar utvecklas i län och orter som behöver tillväxt. Och högskolorna behöver forskningsresurser. I den s.k. Karlstadsmodellen har högskolan i Karlstad redan höjt sin kvalitet genom forskningsanknytning inom 15 ämnesområden. Den framsynta uppgörelse som regeringen träffat med Bankföreningen om att affärsbankerna skall reservera 600 miljoner under de närmaste tre åren som stöd för forskningen vid universitet och högskolor hoppas vi också skall komma Karlstadsmodellen till del. Man kan faktiskt hävda att högskolan i Karlstad hade förebådat regeringens finansieringsmodell, då gästprofessurer i Karlstad vid starten grundfinansierades med 3 miljoner från Länssparbanken i Värmland. De kompletterande forskningspengar som regeringen disponerar bör även komma högskolan i Karlstad till del för en utveckling till fasta forskningsresurser inom näringspolitiskt viktiga områden. Detta ser vi med förväntan fram emot i det aviserade nya forskningsprogrammet. Befolkningsminskningen har givetvis till stor del sin grund i de stora strukturella förändringarna på arbetsmarknaden. Men begynnande förbättringar börjar anas. Under det senaste året har faktiskt en mindre ökning skett av sysselsättningen inom den värmländska industrin. Men långt mer behövs för att återhämta flera års förluster. Om vi utgår från 1975 finner vi att Sverige år 1982 hade förlorat 15 industrijobb av 100. Det var ett svårt bottenläge. Men i Värmland var situationen värre. Där hade vi tappat 25 av 100 industrijobb under samma tid. Efter 1982 har en stabilisering och viss återhämtning skett. För riket i dess helhet innebär återhämtningen att nu endast 12 industrijobb saknas av de 100 som fanns 1975. Återhämtningen har gett ännu mer tillbaka för Värmland, men fortfarande ligger vi långt under riksgenomsnittet: ca 18 jobb har ännu inte återhämtats av de 100 som fanns 1975. Om vi som riktlinje för sysselsättningen i Värmland skulle eftersträva riksgenomsnittet, skulle Värmland i dagsläget behöva ytterligare 5 600 arbetstillfällen. Denna siffra kan ställas i jämförelse med att länet har 7 000 direkt arbetslösa. Många företag i Värmland har växtkraft. Deras möjligheter beror på hur kommunikationer, utbildning, kapital och samhällsservice kan utvecklas eller garanteras. De satsningar som nu förutskickas i regeringens budgetproposition kan ge sådana stimulanser i rätt riktning. Framsynta satsningar inom dessa områden avgör om Värmland skall föras fram som en central knutpunkt i Norden eller ställas vid sidan om som ett yttre gränslandskap. När flygets kapacitet ökas kan centrala ledningsfunktioner eller koncernkontor stanna i länet eller bli intresserade av att flytta dit. När riksoch länsvägar till Säffle, Årjäng, Arvika, Torsby, Hagfors, Filipstad och Kristinehamn blir bredare och bättre kan industrier växa till över hela länet. Även järnvägsförbindelserna har stor betydelse, med snabba förbindelser med Oslo, Göteborg och Stockholm. Flera mindre järnvägar fungerar som godstransportleder för viktiga och växande industrier. Som ett exempel kan nämnas att en av landets mest framgångsrika och expanderande boardindustrier, Swanboard Masonite, är starkt beroende av att den gamla järnvägen Åmål— Svanskog underhålls för att klara tunga godstransporter som går till utskeppningshamnar eller på järnväg till exportländer. Allt fler företag utvecklas och nyskapas i anslutning till teknologiska centra. Så blir fallet i Säffle, Torsby, Kristinehamn, Hagfors och flera andra platser spridda över länet. Dessa centra och de företag som kan utvecklas genom dem är starkt beroende av kvalificerade teleoch datakommunikationer. Därför är en snabb modernisering av telenätet av stor betydelse för Värmland kan med dessa utvecklingsinsatser göra sig beredd att ta emot nya utlokaliseringar från de överhettade storstadsregionerna. Staten har tidigare föredömligt genomfört viktiga utlokaliseringar, t.ex. av försvarets sjukvårdsstyrelse, värnpliktsverket och räddningsverket. Det bör finnas betydande rationaliseringsoch investeringsvinster att hämta i en fortsatt överföring till Värmland av fler statliga verksamheter. Som exempel vill jag hänvisa till att ett övervägande gjordes i samband med räddningsverkets start för två år sedan om inte också sprängämnesinspektionen borde inordnas i detta på grund av likartade arbetsuppgifter. I propositionen nämndes att en ny prövning borde ske efter ett par år. Även uppgifter inom sjöfartsverket kunde tänkas ingå i räddningsverket av samma skäl. Det handlar om 20-30 arbetstillfällen som med fördel kan utlokaliseras till Karolinen i Karlstad. Jag trort.o.m. att de skulle få närmare till de mest aktuella inspektionsområdena genom en placering i Karlstad. Utlokalisering behöver inte alltid betyda längre bort. Värmland är berömt, med litteraturens hjälp till och med världsberömt, för sin skönhet. Dess natur och kultur bör utgöra goda resurser för utveckling av turism, som kan bli ett viktigt och seriöst näringsfång. Turism kan bidra till bibehållen service och boende i glesbygd och mindre tätorter. För att turism skall kunna utvecklas behövs genomtänkta naturvårdsinsatser och bättre förutsättningar för att kunna behålla det öppna kulturlandskapet. Det krävs ändringar i jordförvärvsoch fastighetsbildningslagen för att det öppna odlingslandskapet skall kunna behållas. Detta är värt att uppmärksamma som en del av ett regionalpolitiskt utvecklingsarbete. Samma skäl kan anföras för ett fortsatt stöd till odling och utveckling av laxbestånden i Vänern och Klarälven, utveckling av alternativa odlingsmetoder, förbud mot kraftverksutbyggnad i Strängsforsen i Klarälven liksom ett bibehållande av flottningen i Klarälven. Detta är aspekter som vi socialdemokrater på Värmlandsbänken framfört i olika motioner och som vi hoppas på ett gynnsamt sätt skall komplettera de regionala insatser som regeringens budgetproposition är ämnad att stödja i Värmland. Herr talman! Låt mig få avsluta med en liten värmländsk låt, delvis med stöd av den sång som F. A. Dahlgren sjöng för oss från Ransäter: ”I Värmland är lustigt att leva och bo, det landet jag prisar så gärna. «Men, vi vill rakt int” slö oss till ro, vi vill jöbbe å gno mä båd hänn'ra å hjärna.” Så vill jag beskriva det nya ”hjärnbruket” i Värmland, herr talman!

Herr talman! I snart ett och ett halvt år har jag varit ledamot av riksdagen. Det har varit en lärorik tid — och nyttig! Insikter har tillkommit. Men även uppfattningar har bekräftats. I min tidigare roll som heltidspolitiker — då som kommunstyrelsens ordförande — var arbetet mer exekutivt, mer direkt och mer jordnära. Här i riksdagen är det något annorlunda. Men en sak är tydlig, nämligen att de direkta geografifrågorna, regionalpolitiken, har och kommer att få en allt större betydelse för människorna och för politiken. Ty provinsproblemen är betydande. Gästrikland och Hälsingland har drabbats mycket hårt av strukturföränd ringarna i basnäringarna. Gävleborgs län är ett av de län i riket som har de största regionalpolitiska problemen. Samtliga kommuner i länet har minskat sin folkmängd under de två senaste åren. Den accelererande befolkningsminskningen beror på ökad utflyttning. Trots den stora utflyttningen ligger arbetslösheten i länet på en mycket hög nivå. Det har inte varit möjligt för länets invånare att av egen kraft bygga upp nya arbetstillfällen i tillräcklig omfattning för att kompensera de jobb som slagits ut.

Några medborgare känner det som att länet bär i väg mot Hades eller — som när det gäller uppmärksamhet från centrum på själva problemen — som att länet kommer konsekvent på mellanhand. Vi är inte längst bort. Vi är inte längst in. Vi är inte längst ner. Vi passeras bara. En överväldigande del av länsmedborgarna vet emellertid att länet i sig och inom sig har enorma möjligheter. Vi vill inte kalla läget för ett absolut krisläge. Nix! Vi känner hoten, men vi vill framför allt peka på möjligheterna. Och möjligheterna finns i geografin och dess tillgångar, hos människorna och deras förmåga. Allt det här har vi. Ty vi har entreprenörer, innovatörer och kreativa människor i vårt län. Vad de behöver är bara en liten puff, litet startgas. Alla vet ju att staten arbetar med olika åtgärdsmedel för att motverka de regionala obalanserna — och rätt så. Mycket utförligt och precist pekar vi från länet på våra möjligheter; dels i en länsmotion från oss socialdemokrater, dels i program för åtgärder för långsiktig regional näringsutveckling. Det senare är antaget i länsstyrelsens styrelse i vårt län under bred politisk enighet och kommer att presenteras för regeringen i början av mars månad, och då av vår nye landshövding Hising. Herr talman! Vi hoppas att det kommer att ge ett starkt intryck.

Herr talman! Pajala kommun i Norrbotten firar i år sitt 400-årsjubileum. I förberedelserna för detta jubileum har förslag väckts om att man skulle arrangera särskilda ungkarlsdagar. Till dessa dagar skulle man bjuda in kvinnor som med buss skulle komma från Stockholm och från Helsingfors på kommunens bekostnad. Bakgrunden till idén kommer från Spanien. Där annonserade ungkarlarna i en bergsby i en Madridtidning. Sedan rustade man upp sin by som förfallit. En busslast med kvinnor kom till byn. Det blev dans och festligheter. Därefter bildades ett flertal familjer, och byn fick nytt liv igen. Jag tänker inte lägga några värderingar på det tänkta arrangemanget i Pajala, men jag kan konstatera att det finns ett mycket allvarligt budskap bakom detta. I Norrbotten finns i dag knappt 130 000 ogifta kvinnor och män i åldern 20-64 år. Men av dessa är det ca 10 000 färre kvinnor än män: Om man funderar en stund över varför det är på det här sättet kan vi snabbt konstatera att utflyttningen av unga kvinnor från länet är betydligt större än utflyttningen av män. Vi vet att om inte kvinnor ges möjligheter till arbete och försörjning flyttar de, och befolkningssammansättningen blir sned. Det blir också på vissa håll problem att rekrytera personal till kvinnodominerade yrken, t.ex. inom äldreomsorgen. Fortsätter denna trend blir det stora problem för männen att bilda familj, eftersom kvinnorna har lämnat länet. Kvinnorna flyttar alltså tidigare än männen. En orsak är naturligtvis att de unga kvinnorna har svårare att få arbete i de tunga basindustrier som präglar länet och som främst sysselsätter män. Detta är ett problem som vi delar med de övriga skogslänen. Kvinnorna är också oftast utbildade i olika omsorgsyrken, inom vilka storstadsregionerna har brist på personal. Vi vet att många unga kvinnor från skogslänen flyttar till dessa lediga arbeten. Av erfarenhet vet vi att de som flyttar ofta inte kommer tillbaka. De bildar familj på den nya orten och blir mindre benägna att ”röra på sig”. För att kunna behålla de unga i länet måste vi alltså se till att personer av båda könen, men särskilt flickorna, får möjlighet till både utbildning och arbete så nära hemorten som möjligt. För flickorna behövs i dag särskilda snabba insatser så att de kan stanna i sitt hemlän. Försök har gjorts med t.ex. särskilda teknikkurser för flickor. Sådana åtgärder måste bli regelbundna inslag i skolors och myndigheters verksamhet. Beredskapsarbeten måste också fördelas så att pojkar och flickor får lika många. Kvinnorna i skogslänen är betydligt mer beroende av anställningar i kommunal tjänst än kvinnor i genomsnitt i landet. Enligt alla prognoser kommer den kommunala sektorns expansion att avta. Detta kommer att vara negativt för kvinnorna i skogslänen, speciellt för de unga kvinnorna som är nytillträdande på arbetsmarknaden. Därför måste alla försök vidtas för att uppmuntra flickor att utbilda sig inom andra yrken än traditionellt kvinnliga. En utflyttning av statlig verksamhet i enlighet med vad riksdagen tidigare beslutat skulle också betyda mycket för sysselsättningen i dessa län. Inom skogslänen uppvisar kommunerna olika tal beträffande förvärvsfrekvens och arbetslöshet. I glesbygdskommuner är, grovt sett, färre kvinnor i arbete och fler arbetslösa än i länen som helhet. Detta beror naturligtvis på att antalet arbeten är mindre och antalet yrken begränsade. Fördelningen av regionalpolitiska medel sker i dag till största delen efter arbetslöshetstalen. Detta blir missvisande på grund av att många kvinnor i glesbygderna inte anmäler sig som arbetssökande eftersom de anser det utsiktslöst. Detsamma gäller deltidsarbetande kvinnor som skulle vilja ha fler timmar. Vid fördelning av regionalpolitiska medel till län och kommuner bör alltså dels arbetslöshet, dels också förvärvsfrekvens och sysselsättningsgrad vägas in. Statistiken beträffande förvärvsfrekvensen gör inte rättvisa åt situationen. Den som arbetar en timme per vecka upptas i statistiken som förvärvsarbetande. Vi vet att många kvinnor i glesbygden arbetar ”kortkorta” deltider under 17 timmar, men de upptas ändå i statistiken på samma villkor som vanliga deltidsarbetande. Inte sällan arbetar kvinnorna säsongsvis med t.ex. skogsplantering, bärplockning, lönsömnad varvat med vikariat eller timtjänst inom den offentliga sektorn. Sysselsättningsgraden inom varje deltidsarbete blir ofta så låg att kvinnorna får sämre sociala villkor och arbetsmarknadsvillkor än den faktiska inkomsten ger vid handen. Om korta deltidsarbeten och vikariat kunde slås ihop och tillsammans utgöra grund för förmåner inom arbetsmarknadsoch socialförsäkringarna skulle en av effekterna av den speciella skogslänsarbetsmarknaden kunna elimineras. Några kvinnor i glesbygden står också helt utanför det välfärdssystem som är uppbyggt i det övriga samhället. Eftersom de inte har haft chansen till arbete finns de inte med i någon fackförening och saknar A-kassa. Vidare har inte många av dessa kvinnor tillräcklig utbildning, och de saknar studievana. Framgångsrika försök har gjorts av folkrörelser och studieförbund för att nå dessa kvinnor. De har erbjudits kursverksamhet innehållande arbetslivsorientering och studievägledning. Denna verksamhet har stort socialt värde och bör vidareutvecklas. Dessa frågor har tidigare i dag förts fram från talarstolen. Jag tycker att det visar på deras stora betydelse. Herr talman! Till årets riksdag har en stor motion lagts fram angående kvinnornas situation i de sju skogslänen. I denna motion föreslås också en hel rad åtgärder som skulle kunna förbättra kvinnornas möjligheter i dessa län. Jag hoppas att denna motion när den skall utskottsbehandlas tas på fullt allvar och att man verkligen anstränger sig att finna lösningar på dessa svåra problem. Det gäller inte bara dessa ungdomar utan även framtiden för stora delar av vårt land. Ett län, en kommun, som vill se framtiden an med tillförsikt måste ha balans mellan kvinnors och mäns möjligheter till utbildning och arbete. Många krafter i Norrbotten verkar i dag åt det hållet, och det är då viktigt att det arbetet kan fortsätta och stimuleras. Men alla goda krafter som är verksamma i Norrbotten i dag är till stor del beroende av de beslut som fattas i den här kammaren.

Herr talman! Den öppna arbetslösheten på Gotland har passerat 4 90, och nästan 3 000 gotlänningar står i dag utanför den ordinarie arbetsmarknaden. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har nämligen under lång tid varit mycket stora i länet. Det handlar ofta om välbehövliga uppgifter som utförs i beredskapsarbetena, och det är för många en nyttig förkovran att delta i arbetsmarknadsutbildning, men det är inte bra att var tionde gotlänning i arbetskraften står utan den trygghet och framtidstro som ett fast arbete på den öppna marknaden ger. Vi har tvingats inse att vi bor i ett län med allvarliga arbetsmarknadsproblem som vi inte själva kan lösa. Under de senaste åren har ett omfattande idé och investeringsarbete utförts i länet. Bl. a. har ett antal glesbygdsprojekt genomförts runt om på ön. De har visat att det finns många idéer och stor vilja att bo och arbeta även i länets ytterområden. Inom socialdemokratin på Gotland har vi de senaste åren försökt att utifrån våra begränsade resurser stimulera samverkan och uppslag för att få fram de arbetstillfällen vi så väl behöver. Bl. a. har vi, med viss framgång, försökt intressera forskare och studenter för de speciella problem men framför allt resurser som Gotland erbjuder. Det är i det sammanhanget viktigt att man från centralt håll inser de svårigheter det i vårt föränderliga samhälle innebär att stå utanför de utvecklingsmöjligheter som en högskola i länet medför. Som ett svar på de initiativ som har kommit från Gotland utförde statens industriverk förra året på regeringens uppdrag en översyn av det gotländska näringslivet. I utredningen Avstamp Gotland finns mycket att ta vara på. Det mesta är redan i gång efter en föredömlig snabbhet och entusiasm främst från länsstyrelsens sida. Där finns idéer om industri, turism och vår gamla huvudnäring jordoch skogsbruk. Vi har på Gotland vant oss vid att ha en räddningsplanka i jordbruket. Så är det inte i dag. Ett högt mekaniserat, rationellt och giftanvändande jordbruk har fört oss in i en överskottssituation som stänger den utvägen. När olika metoder prövas för att komma till rätta med de svårigheterna krävs det särskilda hänsyn till Gotlands län, där jordbruket direkt sysselsätter 18 96 av arbetskraften. Med alla arbeten som jordoch skogsbruk och dess produktförädling ger kommer vi upp i mer än det dubbla. Bland åtgärderna på lantbrukssidan är regeringens intention att nedbringa giftanvändningen mycket välkommen. Att halvera förekomsten av kemiska bekämpningsmedel är bara ett första steg på vägen mot en bättre arbetsmiljö för bönderna, renare livsmedel och hälsosammare miljö över huvud taget. I vårt omgivande vatten, Östersjön, finns redan i dag, herr talman, sådana giftmängder från olika verksamheter att havet delvis inte längre kan hålla sig vid liv. Övergödning från avlopp och jordbruk, en trots förbud ökande användning av PCB, industriutsläpp och oljeutsläpp från fartyg är påfrestningar som Östersjön med sitt skiktade vatten, sin låga temperatur och sin långa omloppstid inte klarar av att ta emot. Det är bra att de nordiska miljöministrarna samarbetar. Det är bra att Helsingforskommissionen skall arbeta på en hög nivå. Men, herr talman, det får inte gå för långsamt. Vi kan inte rädda liv som redan gått till spillo. Miljöhänsyn behöver inte stå i motsats till arbete åt alla. Tvärtom kan omtanke om och arbete för miljön ge upphov till nya arbetsområden med ett mycket väsentligt innehåll. Ett sådant förslag framför jag bl.a. i en motion där jag föreslår ett pantsystem för freonanvändning i kyloch frysprodukter. Administrationen av ett sådant pantsystem är ett utmärkt exempel på verksamhet som kan förläggas till glesbygd, där Gotland är ett bra alternativ. Energin är ett av våra största miljöproblem. I Visby vittrar 600-åriga ruiner nu mer på några årtionden än under de gångna sekel då de behandlades synnerligen ovarsamt ibland. Avgaser från olja och kol gör skador som man nästan kan se växa framför ögonen. Vi måste själva se till att bl.a. minska trafiken i Visby innerstad, men det räcker inte. Mycket av föroreningarna kommer från annat håll. På energiområdet har vi alla ett ansvar. På Gotland har vi vindkraft. Den kan vidareutvecklas framför allt i liten skala. Vi borde kunna ha vågkraft, förmodligen också småskaligt i våra vatten. Det görs försök med vätgas som drivkraft. Vi kan mycket väl tänka oss hela kedjan: Vindkraft-vätgasgenerator vätgas som drivmedel. Det är ytterligare en av de många idéer som finns till sysselsättning på Gotland. Men det får naturligtvis inte stanna vid idéer. Det är dags att nu lämna den fasen. Vi har sett att det inte är uppslagen som saknas. Nu kommer den kanske ännu svårare arbetsuppgiften: att skapa konkreta arbetstillfällen av idéerna. I det arbetet behöver vi i landsdelar med vikande sysselsättning solidarisk hjälp från staten och från mer gynnade landsdelar. Jag har nämnt Avstamp Gotland. Det var ett stöd vi behövde, en knuff i ryggen för att få kraft och mod att gå vidare. Vi räknar med att få det fortsatta stödet, som skall ge oss möjlighet att fortsätta göra verklighet av de idéerna. I budgetpropositionen finns ett förslag till skatteutjämningsbidrag som tar hänsyn till åldersstruktur, social struktur, utdebitering m.m. på ett sätt som stärker de svagaste kommunerna. Vi som slåss mot arbetslöshet och hotas av utflyttning behöver det här stödet och ser förslaget som mycket välkommet. Jag hoppas att också riksdagen skall inse detta. Staten kan också direkt påverka arbetsmarknaden ute i landet genom att t.ex. se till att planerad byggnation kommer till stånd. Jag tänker bl.a. på kriminalvårdsanstalten i Visby, som tillhör den äldre kriminalvårdsgeneration som vi nu alltmer lämnar. En ny anstalt skall byggas, och vi behöver det bygget nu. 28 960 av dem som är eller rättare sagt borde vara yrkesverksamma inom byggbranschen på Gotland är i dag utan arbete på ön. Ett fåtal av dem är i utbildning, men uppemot hundratalet arbetar tillfälligt på fastlandet, en i längden ohållbar situation för de flesta, inte minst med tanke på de svårigheter som våra kommunikationer med fastlandet innebär. Detta, herr talman, för mig in på den ständigt aktuella frågan om Gotlandstrafiken. Strax före jul kom beskedet att statens transportråd efter förhandlingar beslutat föreslå regeringen att godkänna avtal med ett nytt rederi, eftersom någon överenskommelse inte kunnat göras med det tidigare rederiet. En del gotlänningar har tagit parti för det ena eller det andra företaget, men jag tror att jag gör mig till tolk för de flesta, när jag säger att det finns två saker som man vill ha ut av ett avtal om Gotlandstrafik: för det första en bra trafik med ett vettigt tonnage, för det andra att så många gotlänningar som möjligt skall få de arbeten trafiken ger upphov till. För att alla skall kunna anpassa sig till de förhållanden som kommer att gälla är det nu viktigt att regeringens beslut kommer så snart som möjligt. En intressantare fråga är den totala kostnaden för trafiken. Vi hävdar bestämt att Gotlandstrafiken måste få kosta. Budgetpropositionen innehåller flera markeringar av transporternas betydelse för regionalpolitiken. Jag vill, för vilken gång i ordningen minns jag inte, påpeka att vi inte har någon annan väg, vi har bara färjelinjer. Vi har vintertid en mycket låg turtäthet, vi har sommartid trängsel som omöjliggör spontanresor, vi har höga kostnader jämfört med vad man har på många andra håll. Vi kan inte uppnå en standard som om vattnet inte fanns, men vi måste ha rätt att kräva rimliga förbindelser, även om det skulle kosta statskassan en del. Som tidigare påtalats i denna kammare är trafiken på Oskarshamn undermålig sedan i höstas. Jag har motionerat om en förbättring, och de som har talat vackert, här i kammaren eller inför upprörda partikamrater på ort och ställe, om gotlänningarnas rätt till bra trafik har nu chansen att stödja denna motion. Det räknar jag med att de gör. När jag nu, herr talman, får sista ordet i denna långa debatt, låt mig forma det till en stilla bön: Vi har inget emot att utmärka oss på Gotland, men låt oss slippa att göra det genom landets dyraste telefonsamtalsavgifter till grannkommunerna!

Herr talman! Anita Bråkenhielm har frågat mig om den starka betoningen av vapenfrågorna i SIDA:s broschyr Nedrustningsspiralen innebär att undervisning i civilmotstånd, nedrustningsförhandlingar och avveckling av svensk försvarsindustri kommer att bli inslag i biståndspolitiken. Vidare har Anita Bråkenhielm ställt frågan om det svenska biståndet kommer att orienteras mer mot regimoberoende kanaler. I den åberopade broschyren anförs att SIDA:s informationsbyrå verkar för att de globala rättvisefrågorna beaktas inom vuxenoch skolundervisningen och att broschyren är ett försök att i fredsundervisningen föra in frågorna om internationell solidaritet och det ömsesidiga beroendet mellan rika och fattiga länder. Det framgår av broschyren att SIDA inte tagit ställning till de åsikter som framförs i skriften. Broschyren är inte avsedd att vara en framställning av regeringens syn på nedrustning, fredsarbete och bistånd. Broschyren är ett led i SIDA:s informationsverksamhet, som enligt gällande riktlinjer skall bedrivas långsiktigt och mångsidigt. Jag vill gärna understryka kravet på mångsidighet. Den är en förutsättning för en konstruktiv debatt och en undervisning som uppmuntrar till självständigt tänkande. Det ankommer sedan på varje skola och lärare att avgöra om och hur materialet skall användas så att undervisningen blir allsidig och balanserad. SIDA har fått statsmakternas uppdrag att lämna information om ulandsfrågor och utvecklingsproblem i vid mening. SIDA:s information kan vara en redovisning av både fakta och olika ståndpunkter. Med bidrag från SIDA lämnas sådan information också av folkrörelser och andra enskilda organisationer, även om dessa i främsta rummet verkar opinionsbildande. För dessa organisationer är profilering av den egna verksamheten i fråga om ideologi, ämnesval och målgrupper en given utgångspunkt. Insatser av det slag som anges i Anita Bråkenhielms första fråga faller utanför biståndspolitikens ram. Däremot räknar jag med att biståndet också i fortsättningen kommer att ha stor betydelse för att Sverige på ett trovärdigt sätt skall kunna bedriva en aktiv fredsoch solidaritetspolitik. Utveckling ide 5 fattiga länderna är ett viktigt bidrag till strävandena att främja internationell fred och säkerhet. Beträffande Anita Bråkenhielms andra fråga vill jag erinra om att det allmänna målet för vårt bistånd är att bidra till att höja levnadsnivån för de fattiga människorna, inte att ge stöd till den ena eller andra regimen. Detta gäller oavsett om biståndet lämnas genom direkt bilateralt samarbete eller t.ex. genom växande bidrag till folkrörelsernas och andra enskilda organisa tioners biståndsprojekt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för svaret. Hon säger att SIDA inte har tagit ställning till de åsikter som framförs i broschyren. I interpellationssvaret finns en brasklapp om att detta inte betyder att SIDA funnit anledning att ta ställning till alla de åsikter som framförs i broschyren. Varför inte det? Med tanke på den iver som SIDA på sista tiden har visat att även ta ställning till åsikter som enskilda personer med eller utan anställning i SIDA har haft om SIDA:s verksamhet är det inte särskilt trovärdigt när man säger att denna broschyr, påkostad, fin och utgiven av SIDA:s informationsbyrå, inte på något sätt avspeglar åsikter som delas av den myndighet som har utgivit broschyren. Lena Hjelm-Wallén säger att broschyren inte är avsedd att vara en framställning av regeringens syn på nedrustning, fredsarbete och bistånd. Detta framgår däremot inte av broschyren. Eftersom det uttryckligen står att SIDA:s informationsbyrå verkar på statsmakternas uppdrag för att de globala rättvisefrågorna beaktas inom undervisningen, är det lätt för den som läser broschyren att få intrycket att den uppfattning om dessa frågor, om säkerhetspolitiken osv., som framförs i broschyren avspeglar statsmakternas åsikter. Jag tar fasta på en del av det som Lena Hjelm-Wallén säger i sitt svar. Hon vill särskilt understryka kravet på mångsidighet i informationen. Jag skall bara kort läsa upp några av rubrikerna på kapitlen i denna broschyr och tar dem som är särskilt markerade med färg och alltså kan anses vara speciellt viktiga. Broschyren, som SIDA ger ut för att belysa de globala rättvisefrågorna, har således bl.a. följande rubriker: ”- Vilka resurser kräver rustningar? — Vilka är orsakerna till och konsekvenserna av att u-länder upprustar? — Vad händer med människor som utsätts för kärnvapenprov? Vad är en Trident? —- Vilka grupper har ett särskilt intresse att driva upp rustningarna? —- Vilka är upprustningens ”dödssynder'?” Sedan finns det kapitel om vad män kan göra. Jag läser upp följande rubriker: "> Vad menas med civilmotstånd? — Hur kan det genomföras? — Vad krävs av en icke-våldsaktivist? — Vem blir torterare? ”Det spelar ingen roll om de sätter mig i fängelse” — om kvinnolägret i Greenham Common — Är nedrustning möjlig? — Skall Sverige nedrusta? — Kan ett land fungera utan armé?” Jag vill fråga statsrådet Lena Hjelm-Wallén om hon anser att detta ger en antydan om att SIDA i sin information är mångsidig när det gäller synen på de globala rättvisefrågorna. Hade det inte varit på sin plats med en aldrig så liten skildring av något enda litet svenskt biståndsprojekt? Det står ingenting om vad svenska och andra biståndsarbetare, i samarbete med människor i u-länderna som älskar sina länder, med engagemang och kunskap gör för att bidra till den internationella solidariteten och förståelsen. Jag tycker att det hade varit mera mångsidigt. Svensk utrikesoch säkerhetspolitik behandlas ganska utförligt i denna broschyr, framför allt i tre huvudavsnitt. Ett av dem handlar om den svenska vapenexporten. Jag tycker att avsnittet är ensidigt vinklat och propagandistiskt. I samma departement som Lena Hjelm-Wallén sitter det statsråd som ansvarar för den svenska vapenexporten. Hade det inte varit på sin plats med någon antydan om orsakerna till att Sverige av säkerhetspolitiska skäl anser sig behöva en försvarsindustri, någon antydan om varför den är exportberoende samt att det finns vissa regler för den svenska vapenexporten? Är vapenexportframställningen i broschyren mångsidig? Det talas ganska mycket om ensidig svensk nedrustning. I ett stort uppslag redovisas den utredning som har gjorts för att belysa hur detta skulle vara möjligt. I denna kammare har jag i en debatt fått klara och entydiga besked från utrikesministern, som ju är chef för det departement där biståndsministern arbetar. Utrikesministern har klart sagt ifrån att någon ensidig svensk nedrustning inte är på tal. Vad man än tycker om den nyligen ingångna försvarsöverenskommelsen — även om man skulle tycka att den är otillräcklig - kan man inte beskylla den för att innebära inledd ensidig svensk nedrustning. Utrikesministern har vidare sagt att någon avveckling av den svenska försvarsindustrin inte är aktuell. Hade det inte varit på sin plats, om man vill vara mångsidig, att den svenska regeringens uppfattning i dessa delar på något sätt antytts såsom en balans? Allra sist detta med vapenvägran. Det framställs i broschyren på så sätt: att vägra värnplikt här hemma i Sverige är en behaglig gärning. Men om man kommer till Nicaragua kan man ju ändra sig och ta till vapen, åtminstone på sandinistregeringens sida. Jag vill fråga om detta antyder om att man skulle kunna tänka sig en annan syn på orsaken till värnpliktsvägran här hemma. För närvarande gäller ju bara samvetsskäl som orsak, och samvetet borde ju råda även i ett annat land. Jag vill gärna höra litet flera synpunkter från statsrådet på om hon anser att broschyren uppfyller kravet på mångsidighet.
Herr talman! Anita Bråkenhielm vet att riksdagen har gett SIDA ett allmänt informationsansvar vad gäller internationella frågor inkl. globala rättvisefrågor. Det häfte som vi nu diskuterar, Nedrustningsspiralen, är ett debattmaterial med avsikt att belysa nedrustningsfrågorna och upprustningsproblematiken och dess inverkan på bl.a. u-ländernas utveckling. Det är alldeles sant att mycket av det som står i materialet är kontroversiella ställningstaganden. Jag förstår att man kan ha olika åsikter om innehållet liksom om balansen mellan de åsikter som kommer fram. Jag menar ändå att det är SIDA:s rättighet att lägga fram ett sådant material. Det är just för att väcka debatt som man har lagt fram det. Det framgår både av förordet och texten på baksidan, där man säger att en mängd olika åsikter framförs i broschyren och att de skall leda till debatt. Så har ju också skett. Jag kan hålla med Anita Bråkenhielm om att de områden som är behandlade i häftet inte hör till SIDA:s mest centrala ansvarsområden.
Herr talman! Jag tackar för det erkännandet. Detta häfte är inte avsett att vara någon form av undervisningsmaterial om nedrustning, åtminstone inte enligt vad man säger från SIDA. I broschyren står: Det är ett försök att i fredsundervisningen föra in frågorna om internationell solidaritet och det ömsesidiga beroendet mellan rika och fattiga länder. Jag föreställer mig att fredsundervisningen även SIDA förutan har ganska mycket material som handlar just om problemen med upprustningen, kärnvapenprov, civilmotstånd osv. Då väntar sig kanske svenska skolelever att om SIDA skall komplettera sitt material skulle det vara med information om vad man kan göra för att förbättra internationell solidaritet, om det som borde vara SIDA:s huvuduppgift, nämligen biståndsarbete på det praktiska planet. Jag tyckte ändå att jag fick en antydan om att statsrådet inte tycker att broschyren uppfyller kravet på mångsidighet. I så fall vill jag höra om statsrådet tänker framföra någon form av kritik mot broschyrens ensidighet till den ansvariga myndigheten. Jag ställde ytterligare en fråga i min interpellation. Den gällde om det skulle bli en mera regimoberoende omorientering av det svenska biståndet. Jag är inte riktigt säker på att jag har fått något entydigt svar på den frågan. Det finns i den här broschyren tankegångar som gör att man ställer sig litet undrande inför regimorienterat bistånd, åtminstone om det är SIDA:s tankar som framförs i broschyren.
Herr talman! SIDA ger ut väldigt mycket material. Det mesta av informationsmaterialet handlar om svensk biståndspolitik, olika svenska och internationella biståndsprojekt. Också sådant har skolorna tillgång till. Här var det det speciella förhållandet mellan rustning och utveckling som behandlades, med särskild inriktning på vad detta får för konsekvenser i u-länderna. När Anita Bråkenhielm anklagar skriften för att vara ensidig, kan jag hävda att hennes urval av citat är något ensidigt. En större mångsidighet än så finns faktiskt i broschyren. Jag skall inte ingripa vad gäller debattmaterial som ett ämbetsverk ger ut. Men det är bra att det blir debatt om materialet — det är en allmän synpunkt jag har. Den andra frågan, som moderater gärna driver, baseras på påståendet att det svenska biståndet är regimorienterat, som det heter. Detta är i grunden fel. Det svenska biståndet har inte varit ett stöd till regimer, men väl till länder där det enligt vår mening föreligger förutsättningar att bedriva ett meningsfullt bistånd i enlighet med de biståndspolitiska målen. När Sverige ger bistånd till ett visst land betyder detta alltså inte — och har aldrig betytt — att vi därmed till alla delar solidariserar oss med den politik mottagarlandet bedriver. I en del fall kan vi ha allvarliga betänkligheter mot en viss politik men kan ändå anse biståndet vara meningsfullt i den meningen att det når ut till utsatta grupper och på sikt gynnar våra biståndspolitiska mål. I den här frågan intar jag således precis samma ståndpunkt som Anita Bråkenhielm har redovisat i en artikel i Dagen den 25 september 1986, där hon pläderade för fortsatt bistånd till Etiopien.

Jag konstaterar att när det kommer till ett praktiskt exempel, t.ex. efter en resa ute i verkligheten som den Anita Bråkenhielm hade gjort, då har vi samma uppfattning.
Herr talman! Jag vill gärna ge svensk biståndspolitik och dess företrädare det erkännandet att denna politik, kanske delvis till följd av den mångåriga moderata kritiken, har blivit bättre i den meningen att man nu är något mer kritisk när man ser till hur pengarna används. Men visst förekommer det fortfarande mycket bistånd som kan sägas vara ett direkt stöd till regimen. Det kant.ex. gälla utbetalning av importstöd med stora penningsummor. Jag håller givetvis med om att det är viktigt att man kontrollerar hur pengarna används. När jag sade att vi skall fortsätta att hjälpa Etiopien skall det inte tolkas så, att detta oundvikligen skall ske genom att vi fortsätter att ge pengar direkt till regimen. Det finns andra vägar. Att jag tar upp frågan i det här sammanhanget beror naturligtvis på den syn som ges i broschyren på det man kallar militariseringen i tredje världen. Där sägs: ”Ett sätt att se på militäriseringen i tredje världen är att den framförallt sker för att hindra de många fattiga från att få sin rättmätiga del av vinsterna från naturresurser och arbete i sina respektive länder. — — —- Tanken är att även om kolonierna blivit formellt självständiga så fortsätter utsugningen genom att i-länderna samarbetar med en liten överklass i u-länderna. Denna överklass kan bara sitta kvar vid makten med stöd av en stark militär apparat.” Det är klart att regimen i de flesta av våra biståndsmottagarländer sitter kvar vid makten endast med stöd av den interna militära apparaten. Sådana är förhållandena i dessa länder. Men om vi nu ser på Etiopien eller ett annat biståndsmottagarland, Nicaragua, som är den nuvarande regeringens favorit, så är det ju ovanligt goda exempel på länder som har en regim i uniform. Vore det då inte på sin plats att på ett kraftigare sätt försöka orientera biståndet förbi dessa regimer och använda de många andra kanaler som finns eller som man kanske kan upprätta? Jag tycker det är positivt om resultatet av denna debatt kan bli att vi kommer något litet steg längre på den vägen, där vi försöker sprida insatserna och gå förbi regimer som de nu nämnda. De motsvarar alla anspråk när det gäller att verkligen vara militärregimer, även om jag inte delar uppfattningen att avsikten med att dessa länder håller sig med rustningar och arméer främst är att hindra de fattiga från att få del av landets utveckling. Både Lena Hjelm-Wallén och jag vet att många utvecklingsländer kämpar med svåra interna motsättningar och etniska problem och stridigheter som går långt tillbaka i historien och att de kanske är nödtvungna att hålla sig med försvarsresurser mot inre och ibland även yttre förtryck. Men detta hindrar inte att man skulle kunna styra biståndet förbi regimen.

Herr talman! I sitt interpellationssvar till mig i tisdags, den 3 februari, förklarade statsministern att det förhållandet att uppgifter ur budgetpropositionen återgivits i massmedia innan denna avlämnats till riksdagen icke är en acceptabel sakernas ordning. I mitt därpå följande anförande tillät jag mig att presumera att statsministerns nya ordningsregel, nämligen att ”allt material blir offentligt, och därmed tillgängligt, i den stund det läggs på riksdagens bord”, inte enbart skulle gälla budgetpropositionen utan alla propositioner, och jag erfor ingen invändning mot den tolkningen. Dagen innan, den 2 februari, hade man kunnat läsa i Dagens Nyheter att denna tidning kunde ”avslöja” innehållet i den forskningsproposition som enligt tidningen skulle avlämnas till riksdagen först den 19 februari. I förrgår, den 4 februari, kunde man i Läkartidningen, under rubriken ”Regeringsförslag om dödsbegreppet”, ta del av innehållet i den proposition som nu skall remitteras till utskott och som anlände till riksdagen i går. Uppenbarligen måste informationen ha varit tillgänglig för Läkartidningen flera dagar innan tidningen nådde sina läsare. Sådana iakttagelser visar att statsministerns besked att man från regeringens sida avser att ”återge riksdagen dess givna företrädesrätt till information om regeringspropositioner” ännu inte trängt igenom i hela regeringskansliet. Statsrådsberedningen bör göras uppmärksam på detta. Propositioner är skrivelser från regeringen till riksdagen, och det hör till normal hövlighet att innehållet i brev och skrivelser inte delges offentligheten innan de kommit mottagaren till handa. Detta, herr talman, var allt för den här gången.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig dels om regeringen är beredd att låta andra kursanordnare lägga ett bud på SIFU:s verksamhet, dels om regeringen är beredd att i den aviserade näringspolitiska propositionen lägga fram ett förslag som innebär att subventionerna till SIFU avvecklas. Jag vill inledningsvis kortfattat redogöra för verksamheten vid Stiftelsen Institutet för företagsutveckling . Stiftelsen inrättades år 1980 och skall bedriva fortbildning för främst små och medelstora företag i bl.a. tekniska ämnen. Ett skäl för staten att bedriva verksamheten och stödja den med bidrag har varit att SIFU kan tillhandahålla vissa kurser som inte är lönsamma i snäv företagsekonomisk mening men som ändå gynnar företagens utveckling och påskyndar teknikspridningen. SIFU har därför fått ta ansvaret för ny oprövad utbildning som privata organ av företagsekonomiska skäl inte har intresse av. Ett annat skäl för att ge statsbidrag till SIFU har varit att stiftelsen är ålagd att bedriva verksamhet i både Borås och Stockholm. SIFU har således vissa konkurrensnackdelar jämfört med andra utbildningsorgan på marknaden, vilket i sin tur har motiverat statsbidragen. Statsbidraget till SIFU har nästan halverats från 22 milj.kr. 1982/83 till 12 milj.kr. för innevarande budgetår. SIFU:s självfinansieringsgrad uppgår för närvarande till över 80 96. Det minskade bidraget till SIFU har tvingat SIFU att marknadsanpassa sina priser, vilket visserligen kan ha försvårat för mycket små företag att få råd till utbildning men samtidigt minskat risken för snedvriden konkurrens. Sten Svensson tar i sin interpellation upp frågan om SIFU:s s.k. tjänstebrevsrätt. Frågan om tjänstebrevsrätt bereds för närvarande i regeringskansliet mot bakgrund av ett förslag av riksrevisionsverket att avskaffa denna rätt för en viss typ av uppdragsmyndigheter. För att få bättre beslutsunderlag uppdrog regeringen i juli 1986 åt postverket att först mäta postmängden hos ett antal av dessa myndigheter. Något regeringsförslag på denna punkt för SIFU:s del kommer därför inte att redovisas i den näringspolitiska propositionen. I den nyligen avlämnade utredningsrapporten Kompetensutveckling för konkurrenskraft föreslår statens industriverk en närmare samordning av bidragen till SIFU med verkets egen stödgivning till utbildning och kursverksamhet. Industriverkets utredning har remissbehandlats. Som svar på Sten Svenssons första fråga vill jag framhålla att andra utbildningsorgan redan i dag är oförhindrade att på sitt program ta upp samma slag av kurser som SIFU bedriver. Fri konkurrens råder utan inskränkningar. Jag vill också erinra om att bl.a. näringslivsorganisationerna erbjöds att delta som stiftare och medfinansiärer när SIFU skulle ombildas till stiftelse år 1980. Intresset att delta med kapital av någon betydelse var då mycket begränsat. Som svar på Sten Svenssons andra fråga vill jag erinra om att SIFU:s finansiering fr.o.m. nästa budgetår och andra frågor om statliga fortbildningsinsatser för småföretag m.m. kommer att tas upp i den näringspolitiska proposition som beräknas läggas fram för riksdagen den 19 februari. Jag föredrar att inte nu redogöra för innehållet i propositionen rörande en enskild fråga, eftersom jag anser att regeringens förslag beträffande småföretagsutveckling och näringspolitik i övrigt bör redovisas för riksdagen på ett mer samlat sätt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Industriministerns svar innebär att även om han inte motsätter sig att det finns privata fortbildningsinstitut, avser han ändå att fortsätta att verka för att SIFU på flera olika sätt ges en mycket gynnad konkurrenssituation gentemot sina effektivt fungerande konkurrenter. Dessa verkar dessutom utan subventioner — dolda eller öppna — och ger just den utbildning för småföretag som industriministern vill motivera subventioner till SIFU med. I stället argumenterar industriministern för fortsatta bidrag till SIFU. Som motiv anför han att SIFU kan tillhandahålla — han säger inte att SIFU tillhandahåller — kurser som inte är lönsamma men som ändå gynnar företagens utveckling och påskyndar teknikspridningen. Enligt regeringens direktiv skulle SIND kartlägga dels småföretagens behov av fortbildning, dels befintligt utbud på marknaden. Det har SIND inte gjort! En sådan kartläggning skulle ha visat att SIFU i allt väsentligt dubblerar befintligt utbud, något som riksrevisionsverket m.fl. påpekat. Utan att ha brytt sig om att undersöka behov eller utbud, påstår SIND ändå att SIFU har ett unikt kursutbud som riktas mot småföretagen. Jag anser det allvarligt att SIND använder obestyrkta påståenden som grund för att begära statliga anslag till ett statligt företag, där dessutom SIND:s generaldirektör är styrelseordförande. Men det är väl lika allvarligt om industriministern använder samma obestyrkta påståenden som underlag för sina överväganden. SIND kan möjligen skylla på okunskap; SIND har ju inte undersökt konkurrenternas utbud. Industriministern måste av en mängd remissyttran den över SIND:s utredning och förslag fått klart för sig att det finns ett stort och klart konkurrerande utbud, som fungerar väl utan subventioner. Vidare har industriministern åberopat regionalpolitiska skäl för fortsatta statsbidrag till SIFU. Även på den punkten vill jag underkänna industriministerns argument. Det regionalpolitiska stöd som SIFU begär för 1987 88 betecknat behovet som bestående. I en samhällsekonomisk situation där statsmakterna tvingas till en rad impopulära besparingsåtgärder, är det än mer oförsvarligt med en så ineffektiv användning av statliga medel. I jämförelse med t.ex. regeringens utfästelser till Bergslagskommunerna inför en befarad nedläggning av Grängesbergsgruvorna är den orimligt höga subventionsgraden i Borås ännu mindre försvarbar. Frågan om SIFU:s tjänstebrevsrätt har legat i regeringskansliet i tre år. Under tiden har näringsfrihetsombudsmannen gjort ett mycket bestämt uttalande mot SIFU:s tjänstebrevsrätt. Tjänstebrevsrätten torde vara värd ca 5 milj.kr. per år, och detta förhållande gör att jag även underkänner industriministerns kalkyl utifrån den påstådda självfinansieringsgraden på 80 20. Eftersom portot är den största kostnaden för marknadsföringen, kan SIFU ösa ut reklam utan att det syns i resultatredovisningen. Huvuddelen av den reklamen går dessutom till större företag som är SIFU:s stora kundkategori, i direkt konkurrens med privata företag. Regeringen har känt till detta förhållande i flera år. Industriministern anför vidare att näringslivet inte var intresserat av ett erbjudande att delta som medfinansiär när SIFU ombildades till stiftelse år 1980. Kunde näringslivsorganisationerna då förutse att det skulle bli en mot enskilda företag konkurrerande verksamhet? Visste man då att det skulle bli favörer i form av tjänstebrevsrätt och sammanlagda subventioner i storleksordningen 100 milj.kr.? Under alla förhållanden kan inte industriministern ta detta till intäkt för att inte nu låta andra kursanordnare få lägga ett bud på SIFU:s verksamhet! Slutsatsen för min del blir, att det kan ifrågasättas om regeringen verkligen vill medverka till att de privata fortbildningsinstituten skall få konkurrera med SIFU på lika villkor. Industriministerns svar tyder på motsatsen. Därför måste jag be industriministern svara på ett antal följdfrågor: 1. Kan industriministern tänka sig att låta SIFU:s uppgifter tas över av privata företag, om dessa genom avtal förbinder sig att tillhandahålla viss utbildning, anpassad till småföretagens behov? Är industriministern intresserad av att under sådana förhållanden låta SIFU övergå i privat ägo? 2. Anser industriministern att industriverkets utredning motsvarar de krav man kan ställa på en statlig utredning i fråga om fullständighet och objektivitet? 3. Anser industriministern att de slutsatser som riksrevisionsverket har dragit beträffande SIFU och dess konkurrenssituation är riktiga? Om inte, vad skall riksrevisionsverkets verksamhet tjäna för syfte, om man inte accepterar revisorernas analyser? 4. Anser industriministern att all verksamhet som SIFU bedriver skall åtnjuta statlig subvention och att allt informationsmaterial skall kunna distribueras med tjänstebrevsrätt?

Herr talman! Jag är helt säker på att Sten Svensson och jag är överens om vikten av utbildning. Goda möjligheter till fortbildning är en förutsättning för en gynnsam utveckling av de små och medelstora företagen. I dag har vi ett system där fortbildning bedrivs både i privat och i samhällets regi. Samhällsinsatserna avser att komplettera den privata verksamheten. Jag kommer mycket väl ihåg när vi i näringsutskottet diskuterade frågan om SIFU:s ombildning till stiftelse. Jag var ledamot av näringsutskottet när vi fick propositionen från den då sittande regeringen. Näringsutskottet var enigt om att det var bra med denna komplettering via SIFU. Vi förde dessutom en diskussion i näringsutskottet om att regeringen, när man fattade beslut om stöd till SIFU, borde ta hänsyn till det faktum att det skulle bli kostnadsfördyrande med dubbla verksamheter; SIFU ålades ju att bedriva verksamhet både i Borås och i Stockholm. De regionala utvecklingsfonderna har också en viktig roll att spela bl.a. som förmedlare av utbildningsoch fortbildningstjänster. Jag vill gärna betona att det är angeläget att de offentliga organen anlitar den kompetens och de resurser som finns i den privata utbildningssektorn. Det sker ju också i mycket stor utsträckning i dag. Inte minst utnyttjas de resurser som finns i branschorganisationerna. Utnyttjandet sker både på central nivå och ute i länen. Jag hoppas att detta inte bara skall fortsätta som hittills, utan att det också skall byggas ut. Sten Svensson redogör i sin interpellation för riksrevisionsverkets ståndpunkt att statsbidrag inte bör lämnas till SIFU. Han tog också upp den frågan här i dag. Statens industriverk anser inte att riksrevisionsverket på ett övertygande sätt har visat att SIFU:s kurser inom teknikområdet verkligen skulle tas upp av andra utbildningsorgan om SIFU avvecklas. Det är också en bedömning som vi har gjort på industridepartementet — att SIFU i dag har kurser som andra institut inte har funnit lönsamma att ta upp. Jag skall gärna ta fram en lista med exempel på sådana kurser och översända den till Sten Svensson. Jag vill betona att långt ifrån alla remissinstanser delar riksrevisionsverkets negativa syn på statsbidraget till SIFU. Jag vill ge några exempel ur remissfloden: Sveriges industriförbund framhåller t.ex. att lokaliseringen till Borås har medfört problem när det gäller att rekrytera kursdeltagare och att det därför är motiverat med visst stöd. Svensk industriförening, som är en förening för små företag, avstyrker inte heller statsbidrag, men betonar — liksom industriverket — att SIFU bättre bör redovisa på vilket sätt stiftelsen utför sin samhällsuppgift, dvs. utvecklar kurser för främst små företag. SHIO-Familjeföretagen — numera Småföretagens riksorganisation — skriver i sitt svar att SIFU har en viktig industripolitisk roll och att SIFU även i fortsättningen bör få särskilda anslag av statsmakterna för att SIFU:s ställning som fristående stiftelse skall säkerställas. Svenska ingenjörssamfundet framhåller att någon motsvarighet till SIFU, med ansvar för ett brett utbud av teknisk utbildning, inte finns och att SIFU:s utbud med ett stort antal kursrubriker är unikt. Ingenjörssamfundet påpekar att SIFU:s verksamhet inte skulle kunna bedrivas utan ekonomiskt stöd till verksamheten. Om stödet till SIFU skulle upphöra, blir den sannolika följden att vissa ”godbitar” kan behållas men huvuddelen av verksamheten måste läggas ned. Bara i enstaka fall kan andra kursanordnare ta över, enligt Ingenjörssamfundet. Jag har pekat på flera tunga remissinstanser från just näringslivet och de små företagens organisationer för att understryka det jag sade om att riksrevisionsverkets ståndpunkt inte är något uttryck för en entydig uppfattning. I debatten om SIFU har ibland framförts att SIFU har tilldelats tjänstebrevsrätt av postverket samtidigt som bidraget till SIFU har beräknats högt för att kompensera för just portokostnader. Så är givetvis inte fallet. Bidraget har under de senaste åren hållits lågt, bl.a. med hänsyn till SIFU:s tjänstebrevsrätt. Bidraget avser att endast kompensera för SIFU:s särskilda konkurrensnackdelar såsom den dubbla lokaliseringen och det faktum att viss del av kursverksamheten är olönsam i företagsekonomisk mening. Jag vill på nytt betona att det statliga stödet till SIFU endast kompenserar för stiftelsens konkurrensnackdelar i form av den dubbla lokaliseringen och olönsamhet för vissa kurser. Det innebär alltså inte, som jag ser det, att konkurrensen på marknaden rubbas. Jag förstår Sten Svenssons nyfikenhet beträffande den näringspolitiska propositionens innehåll. Jag vill bara be honom att ge sig till tåls litet och vänta till den 19 februari, då jag vill lägga fram en samlad proposition på riksdagens bord. Därefter har ju Sten Svensson alla möjligheter att föra fram sina uppfattningar i motioner, men också i näringsutskottet, där han är ledamot.

Herr talman! Industriministern gav en rad exempel på SIFU:s utbud. Också jag kan tillhandahålla ett exempel. Jag har nämligen uppmärksammat en annons i Dagens Industri den 5 februari. Där säger man från SIFU:s huvudkontor i Borås: ”Är du ägare eller företagsledare i handelsbolag eller aktiebolag?

Skall SIFU åtnjuta tjänstebrevsrätt för det material som sänds ut i samband med skatteplaneringsseminariet? Man har i utredningen påstått att SIFU har ett unikt kursutbud som riktas mot småföretag, men i utredningen presenteras inte några konkreta exempel på detta. Enligt de direktiv som regeringen har givit skulle utredningen kartlägga dels småföretagens behov av fortbildning, dels befintligt utbud på marknaden. Som jag tidigare har påpekat har detta inte skett, industriminis tern! Det bekräftar utredarna själva. De skriver: ”Av de skäl som utvecklas närmare i det följande har det framstått som mindre meningsfullt att inom utredningens ram genomföra några omfattande utbildningsbehovsanalyser i företag.” Detta borde man ha gjort, menar jag. Det är ju ett arbete som varje självfinansierat fortbildningsinstitut tvingas göra fortlöpande för att kunna överleva. Jag undrar varför inte regeringen har sett till att det har blivit en totalanalys av det kompletta utbildningsutbudet på marknaden, sedan SIND-utredarna har anfört att de finner en sådan åtgärd mindre meningsfull? Regeringen har det övergripande ansvaret och borde rimligen se till att det finns ett sådant underlag för den bedömning som vi skall göra här i riksdagen.

Herr talman! Jag vill naturligtvis ha ett effektivt SIFU; det råder inte några delade meningar gentemot Sten Svensson på den punkten. Självfinansieringsgraden, som nu är 80 96, tyder inte på ett ineffektivt SIFU. Vi har ju också pressat SIFU till en högre grad av självfinansiering och därmed till en högre grad av effektivitet genom att minska statsbidraget så dramatiskt som jag nämnde i mitt svar till Sten Svensson. Om man räknar om statsbidraget också med hänsyn till prisoch lönekostnader så har det verkligen urholkats mycket kraftigt. Det är väl tveksamt om den kraftiga neddragningen står i överensstämmelse med den målsättning som SIFU tilldelades av regering och riksdag, när SIFU ombildades till stiftelse 1980. Jag relaterade i mitt tidigare inlägg den debatt som vi vid det tillfället hade i näringsutskottet, där jag då var ledamot. Det finns emellertid en gräns för hur långt man kan gå när det gäller att pressa SIFU, om SIFU samtidigt skall ha kravet på sig att upprätthålla effektiviteten. Jag skall bara ge ett enda exempel: Vissa av SIFU:s kurser kan ges endast en eller två gånger per år, vilket minskar möjligheten att få utvecklingskostnaderna täckta genom kursavgifter. Detta har fått till följd att flera av dessa kurser hittills inte har tagits upp av privata organ, privata studieförmedlare, just av den anledningen att de inte har kunnat räkna med kostnadstäckning. Från näringspolitiska utgångspunkter har det ändå varit angeläget att få kurserna genomförda. Jag tror att också Sten Svensson delar den uppfattningen. Jag lovar, herr talman, att undersöka det exempel på kurs som Sten Svensson nämnde sitt inlägg. Och det vore kanske inte ur världen att SIFU:s kursverksamhet fick en ordentlig genomgång av näringsutskottet i samband med behandlingen av interpellationen. Vi har gjort en sådan genomgång på industridepartementet, och det skadar inte att få en sådan gjord också i riksdagen. Låt mig nämna ytterligare några saker som har tagits upp. Under senare år har visserligen mindre än hälften av SIFU:s kunder utgjorts av privata företag med färre än 200 anställda. I absoluta tal har dock dessa kunder ökat i antal och uppgår för närvarande till drygt 6 000 per år. Statens industriverk har redan i dag vissa möjligheter att inom ramen för anslaget Småföretagsutveckling ge stöd till privata fortbildningsorgan, det stöd som Sten Svensson efterlyste, bl.a. för att dessa privata fortbildningsor gan skall kunna anpassa sina kurser så att de passar småföretag. Jag vill gärna — Prot. 1986/87:67 betona att en stor del av den utbildning som organiseras och stöds av 9 februari 1987 industriverket och de regionala utvecklingsfonderna genomförs av privata utbildningsföretag och de organisationer på det här området som finns ute på marknaden. Vissa remissinstanser har befarat att industriverkets utredningsförslag innebär att man utestänger enskilda utbildningsgivare från bidrag. Så är naturligtvis inte fallet. Förslaget innebär att bidragen till SIFU skulle fastställas direkt av industriverket och mer än för närvarande anpassas till SIFU:s konkreta insatser för just småföretag. Vad vi gör i och med det förslaget är alltså att vi lyfter upp just småföretagens möjligheter till ytterligare specialiserad och så att säga skräddarsydd utbildning. Men det medför inte någon minskning av möjligheterna för även privata utbildningsorgan att få statligt stöd. I debatten om SIFU har påpekats — Sten Svensson påpekade det också här i sitt inlägg — att industriverkets generaldirektör för närvarande också är ordförande i SIFU:s styrelse och att detta kunde medföra risk för partiskhet vid tilldelningen av bidrag, om SIND:s förslag skulle genomföras. Detta har som sagt framkommit ute i debatten, men jag är säker på att SIND skall kunna finna en beslutsordning som gör att opartiskheten hos verkets tjänstemän aldrig behöver ifrågasättas på den här punkten.

Herr talman! Jag förstår att min fråga om en kurs i skatteplanering är litet pinsam. Jag finner också att exemplet visar mycket tydligt hur angeläget det är att göra den aktuella analysen av det totala kursutbudet på marknaden, innan man gör gällande så bestämda uppfattningar som industriministern hävdar. SIFU:s årsredovisning för 1986 88 visar enligt min bestämda mening med önskvärd tydlighet att effektiviteten är låg. Exempelvis ligger omsättningen per anställd långt under branschgenomsnittet. Detta kan inte förklaras med institutets näringspolitiska uppgift. Blott en tredjedel av deltagarna kommer från den grupp man skall betjäna i första hand, små och medelstora företag. Mot bakgrund av den kraftiga subvention som tjänstebrevsrätten utgör, som i betydande grad borde underlätta institutets marknadsföring, ter sig detta förhållande mycket märkligt. Därför kan man inte år efter år hänvisa till postverket eller till pågående utredningar, för då slår man vakt om en uppenbar orättvisa gentemot enskilt ägda företag. Tjänstebrevsrätten är värd 5 milj.kr. per år, och det innebär att den kalkyl industriministern har gjort och som visar 80 2 självfinansieringsgrad inte håller. Sedan, herr talman, vill jag konstatera att den principiellt viktiga frågan, huvudfrågan i min interpellation, dvs. om industriministern verkligen vill medverka till att de privata fortbildningsinstituten får konkurrera med SIFU på lika villkor, fortfarande kvarstår obesvarad. Jag vill än en gång ge industriministern möjlighet att svara på den första av mina följdfrågor. Kan industriministern tänka sig att låta SIFU:s uppgifter tas över av privata företag, om dessa genom avtal förbinder sig att tillhandahålla viss 19 utbildning anpassad till just småföretagens behov? Är industriministern intresserad av att under sådana förhållanden låta SIFU övergå i privat ägo?
Herr talman! Kursen om skatteplanering har jag inte hört talas om tidigare, och jag kan därför inte kommentera den. Jag lovade att undersöka vad det hela rör sig om, och med det löftet får Sten Svensson vara nöjd tills vidare. Om 14 dagar får Sten Svensson liksom riksdagen i övrigt ta del av den näringspolitiska propositionen, och där kommer det skrivningar och förslag om SIFU.

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om jag anser att det är viktigt med föräldrautbildning när barnet passerat spädbarnstiden och om jag avser att ta initiativ till att organisera en föräldrautbildning. I princip är det landsting och kommuner som via barnavårdscentraler, barnomsorg och skola bedriver föräldrautbildning. I många fall kompletteras den kommunala verksamheten med insatser från frivilligorganisationer. Föräldrautbildning i samband med barns födelse bedrivs av landstingen genom barnavårdscentralerna. Jag delar Margareta Perssons åsikt att föräldrar behöver kunskaper och stöd, även efter det att barnet lämnat spädsbarnsstadiet, för att kunna fungera i sin fostrarroll. Det är därför angeläget att diskutera behovet av och metoder för en föräldrautbildning. Enligt min mening har förskolan en viktig funktion att fylla när det gäller föräldrautbildning för föräldrar till barn i förskoleåldern. Inom förskolans olika verksamhetsformer får föräldrar en naturlig kontaktpunkt att diskutera sina barns utveckling och behov tillsammans med kunnig personal. Även om det inte alltid varit lätt att finna organiserade former för föräldrautbildningen, tror jag inte att man skall underskatta värdet av de dagliga kontakterna mellan föräldrar och mellan föräldrar och personal inom förskolans olika verksamhetsformer. Jag vill här särskilt peka på den snabba utveckling av den öppna förskolan som nu sker. Denna verksamhetsform ger möjlighet för många fler föräldrar än dem som har barn på daghem att träffa andra föräldrar och förskollärare. Jag anser att den öppna förskolan kan bli en bra utgångspunkt för kunskapsoch erfarenhetsutbyte mellan föräldrar och personal. Förskolan har således allt bättre förutsättningar för föräldrautbildning och föräldramedverkan. I regeringens proposition om förskola för alla barn har särskilt framhållits vikten av ett fortsatt utvecklingsarbete när det gäller föräldrasamarbetet inom förskolan. Genom rätten till föräldrapenning för kontaktdagar i förskolan och skolan har praktiska möjligheter skapats för att organisera föräldrasamverkan och föräldrautbildning. Regeringen har också från anslaget för utvecklingsoch förnyelsearbete inom barnomsorgen beviljat medel till ett tjugotal projekt som handlar om föräldrautbildning och föräldramedverkan. Detta torde visa vilken vikt regeringen fäster vid detta område. När det gäller formerna för föräldrautbildning måste de anpassas till de lokala förutsättningarna i kommuner och landsting. Självfallet är det också bra om frivilligorganisationer — bildningsförbund, föräldraföreningar och andra organisationer — deltar i arbetet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Orsaken till att jag har framställt den här interpellationen om föräldrautbildning är att jag tyckt mig märka stora förändringar i relationerna mellan vuxna och skolbarn på senare tid. Jag minns tydligt den mamma som i en insändare i en kvällstidning sade upp sig som mamma ett tag, eftersom hon upplevde att hennes nu nästan vuxna barn bara krävde och krävde av henne utan att ge någonting tillbaka. Liknande relationsmönster mellan barn och vuxna möter man allt oftare. Vårt samhälle har förändrats mycket snabbt. Människor är anpassningsbara. Utvecklingen har gått från ett fattigt bondesamhälle till ett rikt industrioch datasamhälle, och vi har ställt om oss under en enda generation. De som i dag är moroch farföräldrar var i många fall fattiga bondungar som fick börja jobba efter sex år i folkskolan. Deras barnoch tonårstid var totalt annorlunda jämfört med dagens ungdomars. Den materiella omställningen har vi människor klarat av. Men när det gäller den psykiska och själsliga omställningen är det svårare, eftersom vi släpar med oss gamla värderingar och beteendemönster som stämde i en annan tid, men som är direkt olämpliga i dag. Det känner vi, och därför blir vi förvirrade. Den gamla disciplinen, rädslan för överheten, ”barnens vilja växer i skogen”, barnen skall hålla tyst och lyda — det passar inte i vårt demokratiska samhälle, vilket de flesta har insett. Så har vi också försökt kasta bort det, så gott vi har kunnat. Men vad skall vi sätta i stället? Det är inte lika lätt att veta. Ingen före oss kan ju ge oss erfarenheter. Ingen vet riktigt hur ett barn bäst fostras i den tid som nu är. Ytterst få nya normer har byggts upp — ingen kollektiv erfarenhet och kunskap finns hos den vuxna generationen. Alltför länge har vi talat om behovet av föräldrastöd, som om det bara beror på att många unga föräldrar i dag bor långt från sina egna föräldrar. Jag tror inte att det är hela sanningen, därför att moroch farföräldrars erfarenheter inte längre stämmer i dagens situation. Att ta hand om spädbarn är en kunskap som samhällets organ ganska fint klarar av att ge till blivande och nyblivna föräldrar. Behoven under spädbarnstiden ändrar sig inte heller på samma sätt som situationen för en tonåring gör. Här har verkligen samhällets stöd och hjälp kunnat kompensera vad gamla tiders grannkvinnor kunde ge. Även under förskoleperioden kommer förmodligen den utbyggda försko lan att kunna ge möjlighet till föräldrakontakt, diskussion och olika former av utbildning. Där måste det göras ytterligare satsningar, men där finns de praktiska förutsättningarna. När barnet börjar skolan inträder nya problem. Det är inte lika lätt att som förälder rätta till sådant som gått fel eller ingripa i kamratgrupper. Barnens värld kan vara mycket tuff, och att intervenera som vuxen och lägga till rätta är alls inte lika lätt som under småbarnstiden. ”Små barn små bekymmer, stora barn stora bekymmer” är ett gammalt ordspråk. Det är något som sannerligen gäller i dag. Barndomen är ju nästan dubbelt så lång som tidigare, samtidigt som den fysiska könsmognaden gått ner i åldrarna. Allt fler föräldrar, främst kvinnor, är numera ensamma om uppfostraruppgiften under tonårstiden. Sammantaget har så mycket hänt i äldre barns miljö att det är nödvändigt att vi vuxna inser att vi måste hjälpa varandra att hitta en ny kollektiv erfarenhet. Vi måste lära oss att fungera som föräldrar i det nya samhället. Jag är inte helt nöjd med statsrådets svar. Visserligen säger statsrådet att han delar min uppfattning om att föräldrar behöver stöd efter spädbarnstiden, men sedan händer ändå inget konkret för skolbarnsföräldrarna. Jag vill därför fråga:
Herr talman! Jag har i svaret pekat på de former för insatser för barnen som finns i dag, och däri ligger tanken att föräldrautbildningen bör anknytas till det som redan finns. Vi skall alltså försöka finna och utveckla former inom barnomsorgens olika verksamheter, och på samma sätt måste vi gå vidare och utveckla föräldrautbildningen i anslutning till skolans verksamhet. Det är samtidigt viktigt att statsmakterna skapar underlaget och stimulerar till olika insatser på detta område, men de lokala verksamheterna bör få söka sina egna former. Detta har också kommit till uttryck i den politik som vi för, med stöd till olika utvecklingsprojekt. Jag har i svaret pekat på att det finns ett tjugotal sådana utvecklingsprojekt. Den roll som socialdepartementet och regeringen i detta fall bör ha är att förbättra underlaget idémässigt, erfarenhetsmässigt men också när det gäller förslag om verksamhetsformer. Det är min avsikt att, när de olika utvecklingsprojekt som vi för närvarande har kommer till en nivå där det känns riktigt, sammanfatta och dra slutsatser av dessa projekt. Nu kan det sägas att det jag svarar för närmast är barnomsorgen, och jag har inte någon överblick över hur man från skolans sida bedriver motsvarande verksamhet. Men jag tror alltså att det vi kan göra är att med utvecklingsoch försöksverksamhet visa på former för hur en utveckling kan ske på det här området och att sedan stimulera till lokal verksamhet på olika vis.
Prot. 1986/87:67 Herr talman! Jag vill erinra om den arbetsgrupp som regeringen har satt i 9 februari 1987 gång med anledning av våldet bland ungdomar. Det är bara ett exempel på hur man tar initiativ till att litet övergripande ta upp en allvarlig frågeställning. Samtidigt kan en orsak — jag säger bara en, det finns många orsaker till våldet — vara att föräldrar har svårt att klara sin föräldraroll. Det finns alltså många aspekter på varför människor mår dåligt i vårt samhälle. Jag menar att det är en så viktig uppgift att hjälpa föräldrarna till att kunna hjälpa varandra, att ge dem kollektiv kunskap och erfarenhet, att man från regeringens sida måste ta ett mer samlat grepp på detta än man har gjort hittills. Jag menar inte att det skall bli en statlig utbildning, utan självfallet måste detta genomföras lokalt i kommuner och landsting i skolan. Men jag menar att ett initiativ till samordning måste tas. Bengt Lindqvist bekräftade också att det som nu är på gång främst gäller förskoleperioden. Det jag efterlyser är framför allt vad som kan göras under skoltiden. Ett sådant samordnat initiativ efterlyser jag fortfarande.
Herr talman! Låt mig för undvikande av alla missförstånd än en gång understryka att jag menar att de frågor Margareta Persson tar upp är viktiga. Jag tror mycket på att utveckla formerna för föräldrautbildning och stöd till föräldrarna, inte bara i formell utbildning utan genom befintliga former i övrigt. Låt mig peka på den öppna förskolans utveckling. På några få år har den öppna förskolan gått från att praktiskt taget inte ha existerat till att nu omfatta ungefär 800 förskolor i landet. Jag tror att hela idén med och inriktningen av den öppna förskolan kan utnyttjas för att ge både kunskap och stöd liksom för att skapa ett bättre socialt nätverk för de föräldrar som behöver detta, inte minst för ensamstående föräldrar. Jag skall också ta med mig de idéer Margareta Persson har gett uttryck för och förmedla dem till skolministern, så får vi tillsammans diskutera om ett mer samlat initiativ är möjligt och motiverat.

Herr talman! Margareta Persson har frågat mig om jag vill medverka till att avgifter inte tas ut för handikapphjälpmedel och om jag avser att lämna tilläggsdirektiv angående handikappade småbarnsföräldrars situation till utredningen om handikapphjälpmedel. Låt mig först konstatera att regeringen nyligen tillkallat en särskild utredningsman med uppdrag att utreda frågan om hjälpmedel för handikappade. Av utredningsdirektiven framgår bl.a. att en utgångspunkt för utredningsarbetet bör vara att hjälpmedelsförsörjningen skall stå i överensstämmelse med statsmakternas målsättning för en god handikappomsorg. 23 Detta innebär bl.a. att hjälpmedlen skall vara lättillgängliga och i princip inte förorsaka den enskilde merkostnader. Utredningsarbetet innefattar en analys och kartläggning av hjälpmedelsverksamheten i dess helhet. Om utredningsmannen finner att förändringar är motiverade, skall han föreslå olika åtgärder i syfte att få till stånd en bättre fungerande och mer effektiv verksamhet sett såväl ur den enskilde hjälpmedelsanvändarens som ur samhällets perspektiv. Utredningsarbetet skall bedrivas skyndsamt och vara avslutat senast den 1 juli 1988. De frågeställningar som Margareta Persson tar upp är i och för sig viktiga, men med hänsyn till det pågående utredningsarbetet vill jag inte nu komma med några förslag inom hjälpmedelsverksamheten. Frågan om hjälpmedel för handikappade småbarnsföräldrar har tagits upp i ett brev till mig från Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Brevet har överlämnats till hjälpmedelsutredningen. Med tanke på detta och på att utredningen syftar till en översyn av hela hjälpmedelsverksamheten anser jag det inte nödvändigt att ge utredningen tilläggsdirektiv.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Med tanke på att det pågår en utredning om hjälpmedelsverksamheten kan jag delvis förstå statsrådets knapphändiga svar. Jag har ändå bedömt det viktigt att fästa uppmärksamheten på vad som nu sker i landstingen. Det pågår ett arbete med att införa avgifter på olika håll. Även om den utredning som tillsatts skall ske skyndsamt, kommer det att ta tid, innan utredningens förslag slutbehandlats. Därför är det viktigt att ansvariga organ inte håller helt tyst under denna tid. Handikapporganisationerna är mycket oroade inför vad som händer på hjälpmedelsområdet. En av anledningarna till oron är att nya avgifter skall införas på en del håll i landet. Utgångspunkten för den överenskommelse som staten och Landstingsförbundet slöt 1976 var att hjälpmedelsförsörjningen skulle tillförsäkras den enskilde som tidigare, och tidigare har hjälpmedel alltid tillhandahållits gratis. I rapporten Svensk handikappolitik, som behandlades av riksdagen 1982, konstaterades att hjälpmedel för handikappade är kostnadsfria. Fortfarande borde alltså de gamla principerna gälla — den nya hjälpmedelsutredningen har ju inte lagt fram några andra förslag. Inte heller direktiven ger anledning att tro att några avgifter skall införas, såvitt jag förstår. Det är mot den bakgrunden synnerligen beklagligt att flera landsting nu börjat ta ut avgift för utprovning och träning. Hjälpmedel är inte sjukvård. Hjälpmedel ersätter kroppsfunktioner, som andra har naturligt och helt gratis. Tänk om den som inte är rörelsehindrad skulle behöva betala för att öppna dörren när det ringer på dörrklockan eller betala varje gång han tappar någonting på golvet och böjer sig ner för att ta upp det. Det låter befängt och löjligt, men det är ju vad som händer om en rörelsehindrad måste betala för att få en elektrisk dörröppnare eller olika gripverktyg. Det enda som hänt på hjälpmedelsområdet och som kan få landstingen att ändra den inställning som rått sedan länge, nämligen att det skall vara kostnadsfritt, är Landstingsförbundets utredning förra året, där man säger — Prot. 1986/87:67 att det inte finns något hinder för att ta ut en avgift. Denna utredning 9 februari 1987 kritiserades från början mycket hårt av handikapprörelsen, och dess förslag förkastades. Jag tycker att det är viktigt att vi vidhåller den gamla inställningen att hjälpmedel ersätter kroppsfunktioner och att de skall vara kostnadsfria. Jag hoppas att jag kan tolka statsrådets svar och de direktiv han givit till hjälpmedelsutredningen så, att han delar min uppfattning på den punkten. Jag har i min interpellation också tagit upp handikappade småbarnsföräldrars situation. För en tid sedan deltog jag i en konferens med just handikappade småbarnsföräldrar. Det var en unik konferens. Det är en grupp som uppmärksammas mycket dåligt av samhället och inte minst av hjälpmedelsproducenterna. Självfallet måste samhället bistå en handikappad småbarnsförälder. Men det biståndet kan då bestå i att en hemhjälp kommer och hjälper till att sköta barnet, och mamman får sitta bredvid och titta på. Det blir dyrt för samhället, men framför allt saboterar man den viktiga kontakten mellan föräldrar och barn under den viktigaste tiden i ett barns liv. Det är ett dåligt stöd man ger om man tar bort den handikappade förälderns möjlighet att själv byta, bada och lägga sitt barn. När jag träffade den här gruppen småbarnsföräldrar blev jag förfärad. Ingen har tänkt på de enklaste saker, som hur man gör en barnsäng säker både för barnet och för den förälder som är handikappad och att se till att den fungerar för bägge, eller hur man konstruerar ett skötbord, en barnstol, en barnvagn, osv. Det finns helt enkelt inga sådana saker på den svenska hjälpmedelsmarknaden eller i det vanliga barnutrustningssortimentet i affärerna. Varje förälder kunde vittna om behovet av egen uppfinningsrikedom, händiga bekanta, tekniskt begåvade distriktssköterskor, osv. Nu var det ändå inte så att dessa föräldrar var nöjda — det är bara det att nöden har ingen lag, och de tipsade varandra friskt om olika konstruktioner. Samtidigt växte ilskan bland dem: Varför kan ingen tekniskt kunnig personal hjälpa oss med detta? Är vi inte lönsamma — är det därför hjälpmedelsproducenterna inte vill satsa på oss? Jag vill därför i dag fråga statsrådet: Kan den nu arbetande hjälpmedelsutredningen titta också på småbarnsföräldrarnas situation, utan att deras problem är specifikt uppmärksammade i direktiven?